Fru talman! Propositionen gäller enbart ägandet i SSAB, och det är det som utskottet har behandlat. Strukturfrågorna — om vi skall kalla dem det — har inte diskuterats i utskottet. Vi skall inte heller diskutera dem, då det pågår förhandlingar. Lars-Ove Hagberg påstår att den tredje vägens politik är förödande för basnäringarna. Vi hade en lång diskussion om det i slutet av november. Vad som har hänt med basnäringarna, t.ex. stålindustrin i Västeuropa, är att stålframställningen har minskat med ca 30 miljoner ton under en tioårsperiod. Det har kommit uppgifter om att den skulle minska med ytterligare 20 miljoner ton, och i förra veckan hörde jag att det skulle tas bort 32 miljoner ton. Detta gäller alltså Västeuropa. Det är då litet underligt att Lars-Ove Hagberg påstår att det är den svenska regeringen som har ordnat med detta i Sverige. Svensk stålindustri är också utsatt för denna förändring, men jag tror att man kan säga att svensk stålindustri har klarat sig litet bättre än industrin i övriga Västeuropa. En sak är emellertid klar: de länder som måste dra ner inom sin stålindustri är ytterst vaksamma på alla inslag som kan betraktas som subventioner från statligt håll till stålindustrier som exporterar varor till dessa länder. Utskottet har under behandlingen av denna proposition haft besök av tre experter på området från utrikesdepartementets handelsavdelning, och därvid har dessa påståenden bekräftats. Det är i princip omöjligt att subventionera — vilket Lars-Ove Hagberg egentligen begär. Det går att resonera på ett annat sätt speciellt i vad gäller gruvnäringen, men inte i vad gäller stålproduktion.

Fru talman! Förhandlingarna gäller inte strukturförändringarna, men just nu skall det fattas beslut i Sveriges riksdag om ramarna för de förhandlingarna—det är det som är allvarligt. Om riksdagen nu bestämmer ramarna förstår var och en att den bäste förhandlare kan stöta på patrull. Sedan till problemet med att Sverige skall dra ner inom stålindustrin. Är det så, Bo Finnkvist, att Sverige i EG-samarbetet har fått på sin lott — genom det närmande som nu sker —- att ta bort 58 000 ton i stålnäringen? Det väcker i så fall en ny fråga av mycket allvarligare art: Skall vi i Sverige gå med på det? Hur skall vi kunna skydda oss mot detta? Skall vi ha en politik som kör oss ännu längre in i ett beroende, eller finns det någon form av nationell självständighet? I annat fall kommer arbetarnas demokratiska rättigheter i val att ligga inte i Sverige utan i Bryssel eller någon annanstans. Väcker inte det en förfärlig tanke hos arbetarrörelsen, om Sverige skulle föra en politik som med högsta fart kör oss rakt in i ett beroende? Jag vet att det i Europa, i Japan och i Förenta Staterna minskas kraftigt inom stålnäringen. Då bör vi i Sverige se till att vi inte blir direkt beroende av detta, utan minska effekterna och skapa egna alternativ. Vad jag kan se av svenskt näringsliv inför 90-talet är att vi inte gör det. Vi försöker inte resa något hinder för t.ex. svensk kapitalexport. Jag ser ingen drivkraft i näringspolitiken som gör att vi i det fallet får en nationell satsning. Till den avgörande frågan. Vem skall ta de sociala konsekvenserna av de beslut som kommer utifrån? Vem kommer att ta hand om gruvarbetarna i Grängesberg, Dannemora, de över tusen arbetarna i Domnarvet och de många i Luleå som nu blir utan arbete? Vem tar hand om ungdomarna? Blir det nya ungdomslag? Kanske vi höjer åldersgränsen i ungdomslagen till 24 år? Skall det bli förtida avgångar? Vad är det för politik som skall ge lösning på dessa frågor? Är det Allan Larssons arbetsmarknadspolitik som skall gälla? Han sitter nämligen i styrelsen för SSAB nu — av en tillfällighet kanske, men troligtvis inte. Vem tar hand om de sociala konsekvenserna? Kan man säga att detta är socialt acceptabla former, som socialdemokraterna talade om under 70-talet? Nej, inte med hedern i behåll kan man säga det. Det är precis tvärtom. Detta sker helt utan socialt ansvar.

Fru talman! De bekymmer som uppstår är jag väl medveten om. Det skulle aldrig falla mig in att förenkla på något vis. Vi får försöka behandla problemen i särskild ordning. Det vi har att ta ställning till i dag, vilket kanske låter underligt för besökande, är enbart ägarfrågan. De andra frågorna behandlar vi inte. Jag tycker att det är litet underligt att Lars-Ove Hagberg, som säkert känner bra till stålnäringen även internationellt, försöker ge sken av att vi här i Sverige kan isolera oss från övriga världen. Det går säkert inte. Skulle vi välja en politik som från den synpunkten är felaktig, skulle det med all säkerhet få rätt förödande effekter på sysselsättningen. Något som ser ut som en fördel kan säkert bli en nackdel, så att gränserna stängs, t.ex. om vi sätter in för mycket statligt kapital i stålindustrin. I all synnerhet gäller detta specialstålsindustrin. Jag har själv varit med om att få ta itu med sådana bekymmer då och då, i form av avskedanden och permitteringar på grund av att industrin har anklagats utomlands för statliga subventioneringar. Sådan är tyvärr den värld som vi lever i, och det bekymrar oss. Det sägs att EG skulle bestämma över svensk stålindustri. Det gör ju i viss mån alla länder som bevakar Sverige. Det är inte enbart EG, det är allihop. I det fallet finns regler som innebär att länderna skall sköta sig på ett visst sätt. Det gäller både Sverige och övriga länder.

Fru talman! Det råder inget större tvivel om att en stor del av världens stålindustri i dag befinner sig i kris. Problemen med att banta stålindustrin är ingen svensk egenhet, utan man ser den runt om i alla de stora stålproducerande länderna. Under senare tid har även den japanska stålindustrin kommit att behöva göra ganska betydande nedskärningar. I USA håller man sedan lång tid tillbaka på att skära ned stålindustrin och inom den Europeiska gemenskapen håller man på med en mycket långsam och smärtsam process för att stegvis minska överkapaciteten. Ett av de stora problemen är naturligtvis att efterfrågan på stål i världen inte på något vis har ökat i den takt som man tidigare hade anledning att förvänta. Det har också tillkommit ett antal nyligen industrialiserade länder med låga arbetskraftskostnader och låga kapitalkostnader med låg ränta, länder som har börjat konkurrera med de gamla stålproducerande länderna i den industrialiserade världen. Det är utifrån den synpunkten man måste se problemen inom stålindustrin i Sverige och vårt stora beroende av att exportera svenskt stål för att kunna hålla vår stålindustri i gång. När den svenska handelsstålsindustrin hamnade i kris i slutet av 70-talet gick en ganska enig riksdag in för att ordna en omstrukturering, som sedermera kom att benämnas Svenskt Stål AB. Detta skedde i någorlunda socialt acceptabla former. Det var en omstrukturering som bitvis kritiserades hårt utomlands, beroende på att man ansåg att det fanns statliga subventionsinslag inom denna omstrukturering. Vi klarade denna internationella debatt den gången. Men i dag är situationen i våra närmaste grannländer, inom den Europeiska gemenskapen och i USA så ansträngd att varje diskussion om ytterligare statlig subvention till svensk stålindustri hotar att stänga gränserna för svensk stålexport. Därmed kommer den svenska stålindustrins chanser till överlevnad att strypas. Vi står därför inför en mycket besvärlig situation, där vi tvingas välja hur vi ur nationell synvinkel skall hantera detta problem på bästa tänkbara sätt. Slutsatsen är inte alltför svår att dra. Svensk stålindustri tvingas att leva på strikt kommersiella grunder för att kunna överleva, för att kunna få exportera och därmed få avsättning för en stor del av sin produktion. Det är av den orsaken vi från moderat håll har ställt oss positiva till det första steget i en privatisering av Svenskt Stål AB. Vi tycker att det är riktigt att man söker sig till börsen. När man inte kan få pengar via statsbudgeten skall man försöka komma in på börsen och den vägen få tillgång till riskkapitalmarknaden. På det sättet blir det möjligt att fortsätta att göra de investeringar som är nödvändiga och riktiga för en långsiktig överlevnad, utan att man stänger exportmarknaden. Vi har dock i vårt särskilda yttrande sagt, att när detta företag skall drivas på strikt kommersiell grund, finns det i längden inte något motiv för staten att kvarstå som majoritetsägare. Det vore därför bättre att stegvis försöka kliva ur engagemanget i Svenskt Stål AB för att inte ånyo få debatten om subventioner på halsen. Företaget måste ha en kommersiell grund för att kunna attrahera kapital från kapitalmarknaden och få en öppen handel så att exporten långsiktigt klaras och därmed även produktionen. Vi tycker också att det är viktigt att ägarfunktionen inom Svenskt Stål AB sköts av en så professionell styrelse och så professionella ägare som möjligt. Vi känner därför av principiella skäl osäkerhet om staten är ägare av företaget. Vi tycker att staten inte alltid har fattat de mest kloka och långsiktiga besluten, utan har i många fall kommit att politisera sin ägarfunktion alltför mycket, till skada för företagets fortsatta överlevnad. Som tidigare nämnts i den här debatten har vi inte här att ta ställning till SSAB:s strukturplan, utan det är fråga om ett avtal och om en privatisering eller omfördelning av aktieägandet, bl.a. från Gränges till ett antal institutionella placerare på den svenska kapitalmarknaden. Det tycker vi är positivt i sig. När det kan komma att uppstå sysselsättningsproblem eller omstruktureringsproblem på enskilda orter finns det all anledning att riksdagen ånyo får ta ställning till de åtgärder som kan bli aktuella. Vi är självfallet inte främmande för att försöka pröva någon form av mer socialt acceptabel nedskärning av delar av svensk gruvindustri, en nedskärning som kan vara nödvändig och försvarbar ur samhällsekonomisk synvinkel. Fru talman! Med det anförda ber jag att få yrka bifall till hemställan i näringsutskottets betänkande.

Fru talman! Näringsutskottets betänkande 22 om SSAB Svenskt Stål AB handlar i huvudsak om två delar, dels att riksdagen godkänner avtalet om inlösen av Gränges aktier i SSAB, innebärande att staten erlägger 600 milj.kr. till Gränges, dels att staten efter denna inlösen säljer ut 33,3 20 av samtliga aktier i SSAB. Staten vill med den utförsäljningen uppnå en ökad riskspridning, och det slås även fast att SSAB skall arbeta på affärsmässiga villkor, vilket är viktigt för våra exportmöjligheter. Från folkpartiets sida har vi vid många tillfällen framfört uppfattningen att staten inte skall vara ägare till företag.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

Fru talman! Jag kan inledningsvis instämma när Lars-Ove Hagberg säger att det är förvånande att industriministern inte är i kammaren en dag som denna, i synnerhet som industriministern i många andra sammanhang under tidigare år har visat mycket stort intresse för hur gruvnäringen och stålindustrin har hanterats av tidigare statsråd. Jag noterar i alla fall att han nu inte är närvarande och kan kanske tolka detta så, att han numera har överlämnat effektuerandet av sin gruvoch stålpolitik till en direktör. Det är förstås inte bra att vi i dag inte får diskutera dessa frågor med industriministern. Fru talman! Det är onekligen så att svensk stålindustri inte lever isolerad från yttervärlden. Den har heller ingen skyddad tillvaro utan tvingas leva under de betingelser som vår omvärld ställer. För att rädda kvar svensk stålindustri och i synnerhet SSAB är det nödvändigt att ge ekonomisk stabilitet åt SSAB och de andra gruvoch stålföretagen. Därför har vi från centerns sida ansett att det är nödvändigt att SSAB får ny ekonomisk kompetens och också får placerare med annan ekonomisk kompetens än vad som tidigare kanske har varit fallet. Vi har därför från centern ställt upp bakom avtalet, och vi ansluter oss också till utskottets förslag, vilket är den egentliga huvudfrågan i dag. Låt mig ändå, fru talman, ta upp en del andra frågor som har anknytning till detta. Jag vill notera att regeringens och socialdemokraternas ställningstagande faktiskt är intressant mot bakgrund av vad som tidigare har deklarerats från socialdemokraterna och som många gånger har debatterats. Det är inte så värst länge sedan socialdemokraterna hade en helt annan inställning till ägarförhållandena inom SSAB. I ett betänkande 1978 80, slog socialdemokraterna fast att statens ägarandel i SSAB måste vara ganska betydande. På den punkten har det nu skett en förändring. En annan sak som har diskuterats många gånger är SSAB:s utvecklingsplan. Även om det inte direkt hör samman med detta betänkande, tvingas vi konstatera att det är mycket av vad socialdemokraterna sade under sin tid i oppositionsställning som de inte lever upp till när de nu är i regeringsställning. Det handlar om investeringar i SSAB, om rälstillverkning, om gruvor och annat. Jag gör bara den noteringen att socialdemokraterna nu har ett annat synsätt och att det har skett en ändring i deras ståndpunkter. När det sedan gäller gruvorna i Bergslagen — i Grängesberg och Dannemora — har vi till detta betänkande fogat ett särskilt yttrande, där vi från centern har sagt att frågan om driften av gruvorna i Grängesberg och Dannemora måste bedömas i ett mera långsiktigt samhällsekonomiskt perspektiv. Det kan då också vara motiverat med ett offertförfarande för att möjliggöra fortsatt drift av gruvorna i Grängesberg och Dannemora. Vi hade exakt samma synsätt då det gällde gruvorna i malmfälten. Den s.k. malmfältsutredningen, som tillsattes av Nils G. Åsling, hade till uppgift att göra en samhällsekonomisk bedömning av effekterna för malmfälten om gruvverksamheten där lades ned. Man borde kunna göra samma bedömning och ge samma möjlighet för de aktuella gruvorna i Bergslagen som man gjorde för malmfälten. Mot den bakgrunden menar vi att man bör göra en ordentlig samhällsekonomisk bedömning och utreda vilka konsekvenser det får för Bergslagen — för människorna där och för de aktuella kommunerna — om gruvorna läggs ned med det korta varsel som nu har diskuterats. Man bör försöka hitta andra lösningar på problemen. Bergslagen är onekligen ett av de områden som under senare tid har fått vidkännas en mycket kraftig avfolkning. Under de senaste åren har 20 000 människor lämnat Bergslagen. Om gruvorna läggs ned på det sätt som nu diskuteras, kommer det att innebära ett mycket hårt slag för Bergslagen. Därför vill jag, fru talman, redan nu säga att jag anser att socialdemokraterna och alla andra partier skall visa solidaritet med Bergslagens folk. Vi bör visa samma solidaritet med de människor som bor här som vi gjorde med människorna i varvsorter som Uddevalla och Malmö. Avslutningsvis vill jag säga: Ge gruvorna i Dannemora och Bergslagen en chans genom att göra en ordentlig samhällsekonomisk analys av förutsättningarna för fortsatt gruvdrift.

Fru talman! Till Per Westerberg vill jag bara säga att vi har olika syn på dessa frågor. Utskottsmajoriteten har markerat att staten bör ha ett avgörande inflytande över företaget, 51 90 av aktierna. Det är egentligen bättre än vad man tänkt sig från början. Det är också nödvändigt att ha en majoritetsägare i denna regionalpolitiskt så viktiga industri, vilket många också har sagt i debatten. I vad gäller ägarinflytandet innebär förslaget inte en så stor förändring som det kan verka av den debatt som förts. Gränges äger för närvarande 25 96. Staten har alltså över 50 90 av rösterna och kommer att ha det även efter den föreslagna ändringen. Däremot har styrelsen bytts ut, och det har inneburit en förändring som inte är så liten. Per-Ola Eriksson anmärkte på att industriministern inte är här och konstaterade att dessa frågor överlämnats till en direktör. Jag hoppas att han inte menade här i kammaren - i så fall har han tagit fel. Jag är inte direktör utan järnbruksarbetare. Som jag sagt tidigare kommer staten även i fortsättningen att ha en betydande ägarandel i SSAB. De strukturfrågor som Per-Ola Eriksson tog upp har diskuterats i utskottet men inte nämnts i betänkandet. Jag kan därför som företrädare för utskottet inte gå in på dem. Däremot kommer gruvfrågor och mineralfrågor över huvud taget att behandlas inom kort både i utskottet och här i kammaren, så vi får snart möjlighet att återkomma till detta.

Fru talman! Jag begärde ordet för replik från den utgångspunkten att centern alltid talar om decentralisering och har regionalpolitiken som en av de viktigaste punkterna på sitt program. Ibland brukar jag vara överens med centern när det gäller regionalpolitiken för glesbygderna och avfolkningsområdena i skogslän. Men är inte basindustrin ryggraden i en offensiv regionalpolitik? I så fall skorrar det här centerpartistiska talet ganska falskt: man godkänner å ena sidan de extrema lönsamhetskraven samtidigt som man å andra sidan säger att man vill göra samhällsekonomiska bedömningar när det gäller andra områden. Anser centern att regionalpolitiken bara är en fråga om länsanslag? I så fall kan vi ana oss till vilken centerns egentliga regionalpolitik är. Här har man att konkret ta ställning till på vilket underlag och efter vilka värderingar befolkningen i de utsatta regionerna skall få arbete. I det läget säger centern ja till de strikta lönsamhetskraven, medan man i andra sammanhang vill ha pengar till länsanslag och annat. Man kan fråga sig om det i dag är någon skillnad mellan statlig och privat företagssamhet när det gäller regionalpolitiken. För centern är det naturligtvis inte det. Men är det någon skillnad mellan stålindustrin och gruvindustrin? Varför anlägger centern dessa synpunkter på gruvindustrin men inte på stålindustrin? Jag tycker att det är bra att man intar den ståndpunkt som man gör när det gäller stålindustrin; man har där kommit till vänster om socialdemokratin i sin bedömning av verkligheten. Men jag förstår inte vad centerpartiet anser att det är för skillnad mellan stålindustrin och gruvindustrin. Trycket från den internationella marknaden är lika stort på gruvindustrin som på stålindustrin, när de europeiska kapitalintressena nu skall ta ut sina vinster från Brasilien. Det blir då samma tryck på den svenska gruvindustrin som på stålindustrin att minska sin produktion. Centern måste då liksom vi ta ställning till om vi skall ha en samhällsekonomisk bedömning när det gäller våra basnäringar eller inte. Det går alltså inte att trolla på det här sättet och å ena sidan godkänna avtalet om strikt lönsamhet och å andra sidan försöka vara regionernas förespråkare. Det går alltså inte ihop.

Fru talman! Inledningsvis vill jag säga att när jag talar om direktörer avser jag förstås Björn Wahlström. Den statliga ägarandelen, som detta betänkande egentligen handlar om, kommer att minska från 75 9 till 67,7 70 på grund av de olika konstruktionerna. Statens ägarandel minskas ju därmed inte särskilt mycket, och det bör vi hålla i minnet. Det är också viktigt att framhålla att oavsett var vi bor i landet är det angeläget för oss att det näringsliv som vi skall leva på och verka med får arbeta under de förhållanden som gäller i övrigt på marknaden. För de människor som skall jobba i olika företag, inkl. SSAB, är det viktigt att man ser på företagen med sunda ekonomiska perspektiv. Vi vet vilka effekter det har, psykologiskt och på annat sätt, för berörda regioner, om man driver företag som arbetar med ekonomiska problem. Det har jag erfarenhet av från det län som jag kommer ifrån. När man står inför en nedläggning av gruvorna i Grängesberg och Dannemora, bedöms de gruvorna på exakt samma sätt som vi bedömt andra gruvor i detta land. Jag hänvisar till malmfältsutredningen, som hade ett direkt uppdrag att göra en samhällsekonomisk analys av konsekvenserna av nedläggning av gruvdrift. Jag tycker att vi skall ha exakt samma synsätt när det gäller dessa gruvor. Det strider inte mot att vi från centerns sida vill ha ett SSAB, som är ekonomiskt stabilt och som kan konkurrera med andra företag på den internationella marknaden. Det tror jag att människorna både på de olika ståloch gruvorterna och i hela Sverige är betjänta av.
Fru talman! Detta är en mycket angelägen fråga. Jag vet inte varför industriministern inte finns här i kammaren, men jag beklagar i likhet med andra att han inte kan vara närvarande, inte nödvändigvis för att delta i debatten — näringsutskottet företräds på ett utmärkt sätt av Bo Finnkvist — utan därför att det borde vara intressant för honom att lyssna på våra synpunkter här i riksdagen. Jag skall i mitt inlägg bara göra några korta kommentarer till utskottets behandling av den motion som näringsutskottet tar upp i detta sammanhang och som har några socialdemokrater från Dalarna och Södermanland som undertecknare. Jag har ingen anledning att motsätta mig regeringens förslag om inlösen i förtid av Gränges andel av aktierna — 25 96 — och överlåtelse av en tredjedel av aktierna i bolaget till sex institutionella placerare, bland dem fjärde AP-fonden. I valet mellan utskottsmajoritetens förslag och vpk-reservationens avslagsyrkanden föredrar jag utan tvekan majoritetsförslaget. Jag har emellertid några synpunkter på att Per Westerberg som moderaternas representant säger att detta skulle vara första steget till en privatisering. Vad som händer är ju att statens andel av aktieinnehavet minskas från 75 96 i dag till 67,7 Io efter dagens beslut. Men jag förutsätter i likhet med Bo Finnkvist att staten även i framtiden skall vara majoritetsägare. De anställda i min valkrets Södermanland kommer, Per Westerberg, att känna en större trygghet om vi kan behålla staten som majoritetsägare. Jag vill också, såsom tidigare skett i debatten, framhålla att det inte varit utskottets uppgift att ta ställning till det förslag till strukturåtgärder inom SSAB som företagsledningen lagt fram i handlingsplanen. Därom MBL förhandlas just nu, och någon tidpunkt för SSAB:s styrelsebeslut kan inte anges. I vår motion har vi framfört synpunkter på de lönsamhetskrav som rimligen kan ställas på SSAB och på frågan om lämpligheten av och tidpunkt för den eventuella börsintroduktionen. I motionen säger vi att realismen i tanken att nu börsintroducera SSAB kan ifrågasättas. Jag tolkar utskottets skrivning så, att det under beredningen av frågan har framförts starka argument för en sådan skeptisk hållning. Planerna på en framtida börsintroduktion anges visserligen ha ett nära samband med den föreslagna ändringen av ägarförhållandena, men utskottet framhåller samtidigt att introduktionen av SSAB på börsen får ses som en fråga på flera års sikt. Därvid hänvisas till koncernens aktuella ställning, vilket måste innebära att utskottet delar de socialdemokratiska motionärernas tveksamhet att i nuläget göra SSAB till börsföretag. I vår motion anförs vidare att företag som SSAB måste ta ett ansvar för sysselsättningen i de huvudorter där företaget är lokaliserat. Det är vår bestämda uppfattning att kravet på lönsamhet måste ges en tolkning, som tar rimliga hänsyn till branschens speciella villkor och till regionala intressen.

Dessa krav har bl.a. diskuterats av Metall i Oxelösund. Vi räknar med att de lönsamhetskrav som ställs upp är väl förenliga med de önskemål som företaget givetvis måste ha och de krav man måste ställa på en rimlig vinstutveckling. Uppgifter som spritts i anslutning till väntade strukturåtgärder har väckt stor oro bl.a. inom den valkrets jag representerar. Såsom jag ser på SSAB:s framtid är det fullt möjligt att bevara metallurgin i Oxelösund och den nuvarande nivån på verksamheten vid järnverket. Slutligen några ord om en fråga som inte direkt behandlas i betänkandet i dag, men som gäller samhällsekonomiska och regionalpolitiska aspekter på gruvdriften i Bergslagen. Frågan kommer att behandlas i propositionen om mineralpolitiska frågor samt i regeringens förslag om näringspolitiken i stort inför 1990-talet. I detta sammanhang har några av oss bland de socialdemokratiska ledamöterna från Sörmland, Dalarna och Uppland motionerat och uttryckt önskemål om att gruvdriften i Grängesberg och Dannemora skall fortsätta. Det får vi tillfälle att återkomma till när det betänkandet behandlas i riksdagen. Med den motiveringen och efter de besked som bl.a. utskottets företrädare här lämnat kommer vi sörmländska socialdemokrater att stödja utskottets majoritet, vars skrivning i viktiga delar tillmötesgått våra synpunkter i motionen om SSAB:s framtid.

Fru talman! Den del av stålfrågan som rör den sörmländska valkretsen och som Olle Svensson tar upp tycker jag är tämligen enkel i sig. Det som är bra för den svenska stålindustrin och för landet är även bra för den sörmländska valkretsen. I näringsutskottets betänkande står att regeringen bör dock inte utan riksdagens godkännande. kunna medverka till att statens andel blir mindre än hälften av det totala röstvärdet av SSAB:s aktier. Det är ett helt riktigt uttalande som vi moderater står bakom. Riksdagen bör godkänna en ytterligare nedtrappning av ägarandelen, eftersom riksdagen en gång har varit med om att fatta beslut om att öka ägarandelen över 51 20. Det är därför naturligt att riksdagen ånyo hörs när detta sker. Den springande punkten, som vi moderater ser det, är att detta borde vara det första steget till en privatisering. Handelspolitiska förbindelser med Europeiska gemenskapen, USA och hela världsmarknaden gör det nödvändigt för oss att exportera stål. Vi måste se till att inte subventionera stålindustrin med statliga medel, för då kommer dessa marknader att stängas för oss. Det är naturligt att försöka tillgodose stålindustrins möjligheter att försörja sig med kapital på annat sätt. Därmed bör man se till att industrin kommer in på börsen för att på det sättet kunna få tillgång till förhållandevis billigt kapital utan att bli utestängd från exportmarknaden. Vi moderater tycker detta är nödvändigt och riktigt, och vi ser egentligen ingen annan lösning. Vi måste självfallet här i kammaren ta vår del av ansvaret för att försöka få ner inflationen och därmed räntekostnaderna, som är oerhört betydelsefulla frågor för den svenska stålindustrins fortsatta överlevnad.

Fru talman! Jag vill till Per Westerberg komma med repliken att jag upplevde hans inledande anförande som ganska okänsligt när det gäller de anställdas förhållanden, t.ex. de förhållanden som berör de TGOJ-anställda i Sörmland och de anställda vid SSAB:s järnverk i Oxelösund. Hans ambition var att försvara privatisering men inte att påminna om det särskilda ansvar som jag tycker staten har som arbetsgivare gentemot de regioner som här berörs. Det handlar om stora områden som redan drabbats av kraftiga neddragningar i sysselsättningen. Här har riksdagen ett särskilt ansvar. Jag är säker på att om moderaterna vill verka här i riksdagen för en ytterligare privatisering av SSAB kommer de att hamna i minoritet.
Fru talman! Det är inte fråga om okänslighet. Jag förstår faktiskt inte riktigt vad Olle Svensson är ute efter eller talar om. Vi moderater vill se till att svensk stålindustri har möjligheter att överleva på sikt. För den skull får man inte utestänga industrin från exportmarknader som är helt nödvändiga för dess överlevnad. Vi kan inte ha statliga subventioner, för då stänger marknaderna sina gränser för SSAB:s export. Vi kan inte heller utestänga SSAB från kapitalmarknaden. Därmed måste vi se till att SSAB får möjlighet att komma in på börsen och få tillgång till billigt kapital. Det är vår omtänksamhet att försöka ge svensk stålindustri vettiga förutsättningar för sin framtid. Vi skall inte hålla på med någon form av misstänkliggörande och försvåra dessa förutsättningar för överlevnaden genom att ställa konstiga krav på företaget, krav som kan försvåra den omstrukturering som dess värre är nödvändig i ett internationellt perspektiv. Det är det enda som kan klara svensk stålindustri på sikt.
Fru talman! Det har under månader förekommit en debatt om den oro som finns bl.a. inom vår valkrets över kommande åtgärder när det gäller SSAB:s framtida struktur. Jag noterar att Per Westerberg i sitt första anförande — trots att han är från Nyköpingsområdet — inte med ett ord tog upp dessa synpunkter. Jag är förvånad över detta. Jag ansåg att det var min huvuduppgift att betona svårigheterna.

Fru talman! Stålindustrin har under en följd av år genomgått en ännu inte avslutad omstrukturering. Vid internationell jämförelse är den svenska stålindustrin mycket framgångsrik. SSAB står sig i detta sammanhang mycket väl. Trots det måste struktureringsarbetet fortsätta om vi skall kunna behålla vårt försprång. Men ingen som känner ansvar för svensk stålindustri motsätter sig förändringar. Tvärtom, det var SSAB-facket som från början drev kravet om att en ny strukturplan för stålindustrin måste upprättas. Men den strukturplan som SSAB-ledningen lagt fram är en katastrof för Borlänge, för Grängesberg, för Dannemora och på sikt även för Oxelösund. Den mycket brutala planen motiverar SSAB-ledningen med ägarnas hårda lönsamhetskrav. Den proposition som vi nu diskuterar behandlar inte strukturplanen utan den föreslagna nya ägarbilden, och det har många påpekat här i dag före mig. Men det är uppenbart att riksdagsbehandlingen kommer att ha betydelse för SSAB-ledningens handlingsutrymme. Ett av motiven för den här affären är att SSAB med den nya ägarbilden inte riskerar handelspolitiska restriktioner från EG och från USA, och det är självfallet bra. Men formuleringarna i avtalet med de nya delägarna och i propositionen kan tolkas så att lönsamhetskrav ställs som är helt orealistiska på en av världens hårdaste marknader. De mellansvenska facken har gemensamt utarbetat ett handlingsprogram som syftar till god lönsamhet och långsiktig överlevnad, utan att tusentals jobb försvinner. I de MBL-förhandlingar som pågår har företagsledningen inte varit beredd att seriöst pröva den fackliga handlingsplanen. Det är skandal att en företagsledning i ett statligt företag tillåts bete sig på ett sådant sätt. Agerandet står också klart i strid med vad industriministern sagt här i kammaren om förhandlingsarbetet. På punkt efter punkt uppvisar företagsledningens strukturplan allvarliga brister: 1. Företagsledningens förslag innebär att kostnaderna för struktureringen faller helt och hållet på SSAB, men vinsterna hamnar i andra företag. I dagsläget innebär det att andra stålföretag kan tillgodogöra sig mellan 150 och 200 miljoner i sänkta skrotpriser per år. Det förfarandet måste vara ett åsidosättande av ägarnas intressen, och det kan möjligen förklaras av att man har hemliga överenskommelser med branschen eller med EG. 2. Byggandet av en slabsmaskin för 300 milj.kr. innebär en felsatsning. Ämnesförsörjningen inom SSAB är tryggad utan den. Utvecklingen mot direktvalsning gör att den sannolikt inte kommer att betala sig, och det finns faktiskt angelägnare investeringsbehov inom SSAB. 3. Företagsledningen har inte kunnat visa upp några riktiga kalkyler till stöd för sitt förslag. Att genomföra ett investeringsprogram för en miljard utan att ha ordentliga kalkyler i botten kan inte vara försvarligt. 4. Elektrostålverket kommer enligt den reviderade budgeten att ge mellan 13 och 15 milj.kr. i vinst under 1987. Morganverket förväntas ge 18 miljoner i vinst. Båda de här verken kan alltså klara lönsamhet och egna investeringar även i framtiden. Dessa och många andra argument måste få slå igenom på den slutliga strukturplanen när man har förhandlat den färdigt. Fru talman! Hur ser då näringsutskottet på propositionen och på vår motion 129? Här vill jag då börja med att återigen betona att varken propositionen eller näringsutskottets betänkande tar ställning till strukturplanen som sådan. Utskottet tillstyrker visserligen propositionen men gör några viktiga markeringar. Dels betonar man företagets ansvar för de anställda, dels betonar man ansvaret för de orter som berörs. Det är krav som går långt utöver det ansvar som föreskrivs i lagen om anställningsskydd och som också sammanfaller med motionens syfte. Nästa viktiga markering som utskottet gör gäller den framtida börsintroduktionen av aktierna i SSAB. Utskottet avfärdar börsintroduktionen som en fråga på flera års sikt. Detta måste anses som en klar markering från utskottet om att företaget inte nu skall agera utifrån perspektivet av en börsintroduktion. Även det här sammanfaller enligt min mening med motionens syfte, och det kan inte nonchaleras av företagsledningen. Jag noterar också med tillfredsställelse att Bo Finnkvist öppnar dörren för löntagarfonderna när det gäller SSAB:s framtida kapitalförsörjning. Det är ett förslag som ligger helt i linje med det uttalande som den socialdemokratiska distriktskongressen i Malung antog i lördags. Som jag redan tidigare sagt, är de fackliga organisationerna överens om att struktureringsåtgärder är nödvändiga, och sådana kostar pengar. Det kostar mycket pengar, men vpk säger nej till 700 milj.kr. från LKAB. Därmed säger man också nej till 450 miljoner till investeringar i tunnplåtsverket i Borlänge. Och man anser att staten skall ge ett generöst stöd till Luleåverket, och därmed stänger man EG och USA-marknaden för hela SSAB. Fru talman! Jag vill fråga utskottets talesman: Är det inte i sak så att utskottet ställer upp på vad som sägs i motionen om företagets sysselsättningsansvar och om att företaget skall ha en för branschen god lönsamhet?

Fru talman! Den fråga som Bengt-Ola Ryttar avslutade sitt anförande med kan jag svara ja på. Utskottet har diskuterat frågan och ställer inte på något vis upp på att ett statligt stålföretag skall leva på hårdare villkor än andra stålföretag. Det är en olycklig bild som har spritts, och vi försöker på alla vis att få bort den. Sedan vill jag också svara på de frågor som en del talare har ställt om varför industriministern inte är här. Jag har fått upplysningar om att han i dag befinner sig i Östergötland. Den här debatten har ju flyttats till en annan dag än den som tidigare planerats, och det är svårt för industriministern att ändra på åtaganden som han har gjort. Sedan kan vi också konstatera att det händer ibland att vi behandlar betänkanden utan att ministrarna är här.

Fru talman! Så här skall spelet tydligen gå till. Man skall fråga sin kamrat: Vad är det ni säger i utskottet? Säger ni att det blir ungefär som förut? Men vad står det i avtalet, Bengt-Ola Ryttar? Man har förhandlat om avtalet. Man har förhandlat om den del i den fackliga handlingsplanen som gäller ägandet och inriktningen, och fackets förslag har avslagits. De fackliga organisationerna ville ha ”för branschen hög lönsamhet”, men det avvisas av styrelsen, för det är inte förenligt med avtalet. Kan ni inte läsa vad som står där? Utskottet godkänner avtalet men säger att det skall egentligen inte vara så. Vilka krafter är det som bestämmer? Man får väl inte vara hur naiv som helst för att klara sitt politiska skinn. Jag tycker att det i så fall är väldigt aningslöst och egentligen ett svek. Jag trodde faktiskt att de som tillhör arbetarrörelsen i Mellansverige kunde säga: Nu avslår vi propositionen i fråga om avtalet, och så får regeringen komma igen. Det hade varit konsekvent, och då hade man fått helt andra villkor. Sedan till talet om att det inte har förhandlats om strukturplanen än. Men den skall ju behandlas på de villkor som står i proposition 71 — det som finns under punkten 3 i avtalet och det som finns under punkten 5 i avtalet, om att parterna skall vara eniga. Det är precis som i de här små skrivningarna som Bo Finnkvist har fått till t.ex. om börsintroduktion när man säger ”att en börsintroduktion av SSAB mot bakgrund av koncernens aktuella ställning torde få ses som en fråga på flera års sikt”. Men om koncernens aktuella ställning är dålig och den skall börsintroduceras före 1991, då är aktieägarna och styrelsen i full fart med att strukturera om så snabbt som möjligt så att man accepteras på börsen, och då är det ju ännu värre. Sedan har man fått till några andra ord också om att SSAB inte skall få ”åsidosätta sina förpliktelser gentemot anställda eller de orter där verksamheten bedrivs”. Samma svar ger industriministern när det gäller Volvo och andra privata företag, men de gör ingenting för det. Vad har vi för anledning att tro att SSAB skulle göra något utifrån den utgångspunkten? Nej, det är väl ändå naivt i överkant att tro att man skall kunna godkänna avtalet, som står i väldigt stor motsats till de mellansvenska fackens program, utan att det får några konsekvenser.

Fru talman! Det är staten som äger SSAB, Lars-Ove Hagberg. Det är staten som skall utöva sitt ägarinflytande utifrån vad riksdagen bestämmer och deklarerar. Och det är fullständigt klart att i och med den här riksdagsbehandlingen är lönsamhetskravet nertonat. Det skall vi ta vara på inom SSAB och se till, att vi får en strukturplan som tar hänsyn till de regionala kraven på långsiktig styrka på marknaden. Jag vill också tacka utskottsmajoritetens talesman för det utomordentligt klarläggande svaret. Det innebär nämligen att riksdagen ställer upp på det lönsamhetskrav som man har satt uppi det fackliga handlingsprogrammet för SSAB. Jag använde precis samma formulering i min fråga. Detta måste också innebära att MBL-förhandlingarna går in i ett konstruktivt skede med inriktning på att skapa största möjliga trygghet för de anställda och långsiktig överlevnad. Fru talman! Jag tycker att härmed är riksdagens syn på SSAB:s framtid klarlagd, och jag förutsätter att SSAB-ledningen rättar och packar sig därefter.

Fru talman! Jag skulle verkligen önska att Bengt-Ola Ryttar hade rätt i att den styrelse som är tillsatt i det här avtalet rättade sig efter vad vi gör här. Om den gjorde det vore jag ytterst tacksam och glad och skulle ta åt mig varje stavelse och varje litet kommatecken. Men nu är det så, Bengt-Ola Ryttar, att det vi beslutar om i hemställan är att godkänna detta avtal som det står, uteslutande utifrån strikt affärsmässiga principer. SSAB skall börsintroduceras, och beslutsordningen är sådan att de privata ägarna faktiskt har vetorätt eftersom man skall komma överens i de flesta frågor. Det är faktiskt sanningen i dag. På det här sättet förlitar sig Bengt-Ola Ryttar på att Björn Wahlström och styrelsen skall uttolka vad riksdagen har sagt. Jag ser det som naivt i överkant. Det enda hederliga är faktiskt att rösta nej till avtalet, att säga nej till börsintroduktion, så får vi se vad som kommer fram av den processen. Man bör alltså rösta för reservation 2.

Prot. 1986/87:104 Fru talman! Det är egentligen galet att två personer från Dalarna skall stå — 8 april 1987 och träta i den här frågan, där vi ändå har sammanfallande och gemensamma SSAB Svenskt Stål AB intressen. Jag skulle vilja råda Lars-Ove Hagberg att läsa på avtalet igen. Det finns ingenting i avtalet som oundvikligen tvingar fram en börsintroduktion och ännu mindre en snabb sådan. Det finns utlösningsregler i det här sammanhanget. För mig är det inget tvivel om att riksdagen har uttalat sin syn på SSAB-problematiken och att den kommer att vara vägledande för förhandlingarna framgent. Annars finns det naturligtvis åtgärder att vidta.

Fru talman! Det betänkande som vi i dag diskuterar handlar formellt om en viss omorganisation av SSAB och ett inträde av delvis nya ägare. När den proposition som ligger till grund för betänkandet först presenterades tedde den sig också tämligen harmlös. Det ägarskifte som förebådades i SSAB och det kapitaltillskott som skulle ske fanns det i och för sig inte särskilt mycket säga om. Men sedan propositionen lades fram har mycket hänt. Inte minst har SSAB:s nya ledning presenterat sin strukturplan. Formellt är det inte strukturplanen som är uppe till behandling här i dag, och den kommer heller aldrig upp till behandling i riksdagen i någon formell mening. Men det är knappast meningsfullt att föra dagens debatt utan att ta hänsyn till den totala situation som råder vid SSAB och det läge som stålindustrin och den mellansvenska gruvindustrin befinner sig i. Tillsammans med några kamrater från Dalabänken och från Sörmlandsbänken uttryckte jag redan i januari tveksamhet inför en del av innehållet i propositionen. Det var, märk väl, innan någon som helst strukturplan hade lagts fram. I och för sig hade vi inga invändningar mot skiftet av ägare, men vi var skeptiska på två mycket viktiga punkter. För det första sade vi att kravet på lönsamhet inte fick drivas för långt. Naturligtvis menar vi inte att olönsamma industrier skall drivas vidare utan hänsyn till de kostnader som kan uppstå. Som jag snart skall återkomma till, är det dock inte fråga om något sådant i det här fallet. Men lönsamhet är alltid en bedömningsfråga. Lönsamhet är aldrig någonting på förhand givet. Det är en funktion av hur företag drivs. Om man försöker att driva företag som har livskraft vidare, kan man uppnå helt andra resultat än om man lägger ner enheter enbart därför att de inte passar in i ett förutbestämt mönster eller därför att det är bekvämt att krympa en verksamhet och enbart koncentrera sig på en kärna av det som verkar vara absolut mest lönsamt. Under de 10-15 senaste åren har vi sett alltför mycken aktivitet inom svenskt näringsliv följa det senare mönstret. Men så har vi också i vårt land börjat få en konkurrensutsatt sektor som är för liten för att orka bära upp resten av den svenska ekonomin. På ett liknande sätt kan också en strävan efter börsintroduktion verka. Vi har ju i vårt land hittills gudskelov i stor utsträckning befriats från följderna av den privatiseringsvåg som rullat fram över stora delar av vår omvärld och där ofta fått mycket negativa konsekvenser för breda grupper av befolkningen, som exempelvis i England. Att privatisera delar av basindustrin som stålverk och gruvor ter sig också något egendomligt, för att uttrycka saken milt. I varje fall 29 kan det aldrig få komma att tas till intäkt för att lägga ned enheter som i sig har en inneboende livskraft och är fullt utvecklingsbara. När vi i januari skrev vår motion kunde sådana farhågor kanske te sig överdrivna. I dag har vi som motionerade anledning att känna en viss tillfredsställelse över den varning som vår motion innebar. Ty knappt hade motionstiden hunnit gå ut förrän SSAB:s nya ledning den 2 februari i år presenterade sin strukturplan. Skulle den sättas i verket så skulle mer än 2 000 jobb försvinna i den region som jag företräder här i riksdagen. Det skulle vara ett dråpslag mot Dalarna. Bengt-Ola Ryttar har redan i sitt anförande berört förhållandena vid Domnarvet och pekat på att de fackliga organisationerna visat hur man på ett lönsamt sätt kan driva både elektrostålverk och Morganverk vidare. Jag skall inte längre uppehålla mig vid den saken. Däremot skall jag ta upp läget vid gruvdivisionen, eftersom den på ett utmärkt sätt illustrerar de principer som jag just berört. Av den diskussion som förts om SSAB kan man ibland få föreställningen att de gruvor i Grängesberg och Dannemora som SSAB driver skulle vara några gigantiska förlustmaskiner som likt 70-talets varv årligen slukar miljarder. Detta är ingalunda fallet. Det är inte ovanligt att man ibland tvistar om siffror. Men går man till SSAB:s resultatredovisningar från de senaste åren, skall man finna att gruvdivisionen inte gjort några förluster utan tvärtom fått överskott. Gruvorna har väsentligen sina intäkter i dollar. Sådana företag kurssäkrar normalt sina intäkter några år framåt i tiden. Det har också gruvdivisionen inom SSAB internt gjort mot SSAB:s finansavdelning. Under åren 1982 1985 visade gruvdivisionen ett överskott om 60 milj.kr. I fjol förekom visserligen en liten doppning då man gjorde en förlust om drygt 20 miljoner, men både i år och nästa år kan man räkna med att gruvdivisionen utan större problem kommer att gå runt och också visa ett visst överskott. Men, säger då den tvehågsne, hur kommer det att gå för gruvorna längre fram in på 90-talet med kanske sjunkande dollarkurs och också sjunkande malmpriser? Ingen kan naturligtvis ge ett precist svar på den frågan. All industriell verksamhet omges av osäkerhet. Skulle vi enbart satsa på helt säkra projekt, finge vi lägga ned det mesta av vårt näringsliv och flytta tillbaka in i kojor och backstugor. Gruvdivisionen har i realiteten haft en lysande produktivitetsutveckling under 80-talet och fördubblat sin produktivitet under sju åtta år. Ledningen har nu lagt fram ett åtgärdsprogram, som ytterligare kommer att sänka kostnaderna avsevärt. Vidare har man visat på mycket intressanta utvecklingsmöjligheter vid gruvdivisionen. Man kan exempelvis som en biprodukt ur malmen producera vanadin, en insatsprodukt som svensk stålindustri oundgängligen behöver och som vi hittills tvingats importera från Sydafrika. Man kan utveckla andra produkter som ferrit och superkoncentrat. Det mest intressanta projekt som tagits fram inom gruvdivisionen är dock produktionen av termisk fosfat, som är ett gödningsmedel med basiska egenskaper som är mycket miljövänligt och kan bidra till kampen mot försurningen. Utvecklar man gruvdivisionen i den riktningen börjar man i själva verket att skapa en kemisk industri, som kan leva vidare av egen kraft och i grunden inte ens är beroende av gruvbrytning för sin långsiktiga utveckling. Det är naturligt att utvecklingsprojekt av det här slaget fordrar ett visst tillskott av investeringsmedel. För den termiska fosfaten rör det sig exempelvis om medel storleksordningen 60-70 miljoner, så det är långt ifrån några svindlande belopp som det rör sig om. Pay off-perioden för ett projekt som detta är också mycket kort och rör sig om tre-fyra år. En snabbavveckling av gruvdivisionen på det sätt som SSAB:s nya ledning har föreslagit skulle vara det sämsta av alla alternativ. Det kan inte försvaras ens ur företagsekonomiska synpunkter och naturligtvis än mindre ur ett samhällsekonomiskt perspektiv. Att driva gruvorna vidare på medellång sikt är det i särklass mest förnuftiga alternativet. Vad vi behöver när det gäller SSAB är inte snabbavveckling och nedläggning av enheter med rimlig lönsamhet. Det är i stället möjligheter till utveckling och en realistisk tro på framtiden. Fru talman! Det finns ingen anledning att måla fan på väggen. De uttalanden som utskottets talesman här gjort i dag är också mycket värdefulla. Formellt är det som sagt inte heller SSAB:s strukturplan som vi avhandlar. Men det helt avgörande är att klargöra att den proposition som vi i dag behandlar och kammaren snart kommer att godta aldrig kan få tas som intäkt för att genomföra strukturplanen. Det centrala är att vi skjuter fram de utvecklingsmöjligheter som finns hos de enheter inom SSAB som i dag är nedläggningshotade. För att ytterligare understryka att inget som helst missförstånd skall få råda på denna punkt och för att betona nödvändigheten av att noggrant undersöka de utvecklingsmöjligheter som jag skisserat här i dag, kommer jag i den kommande omröstningen att lägga ned min röst. Det viktiga, fru talman, är inte formalia — det är i stället att rädda jobb vid företag som har rimliga framtidsutsikter.

Fru talman! Jag kan instämma i mycket om utvecklingsprojekten, tillskotten till gruvnäringen, framtiden och att man inte skall privatisera utan att det är det sämsta alternativet. Men det finns en hake. Kanske Bo Södersten är något hederligare än andra i sin argumentation, eftersom han nu kommer att lägga ned sin röst. Det är faktiskt så att Grängesberg försörjer Oxelösund, och kommer det till sist bara att bli som SSAB:s löntagarkonsult skisserade som en liten aning framöver, så kanske den kunden försvinner i och med detta avtal. Det är alltså inte fullt så enkelt att det bara finns en part. Dessutom skall vi komma ihåg, att om man bryter ut gruvverksamheten ur SSAB, som det finns tankar på, sker det på andra grunder. Finns det någon annan statlig verksamhet som har andra villkor? Den som lever i den villfarelsen bör läsa propositionen Näringspolitik för 90-talet, som industriministern har lagt fram och som skall behandlas här i riksdagen. Är då inte detta avtal grunden för allt det här? Det anser jag. Man kan inte trolla bort avtalet. Det kommer att utgöra grunden för styrelsens handlande framöver. Min erfarenhet av kamraterna i Järnbruksklubben i Borlänge säger mig att deras hårdnackade motstånd mot den av regeringen utsedda styrelsen inte kommer att förändras för att vi har gjort några små markeringar i utskottsskrivningen. Jag kan väl aldrig tro att det är de marknadskrafterna som är de starka. Därför hoppas jag — och där är jag nästan i linje med Bo Södersten — att den här propositionen aldrig får bli vägledande för arbetarrörelsen. Mitt hopp står till livaktiga, duktiga fackliga organisationer, som engagerar sig och som ställer både styrelse och ägare mot väggen och säger att här är allvaret, man får göra någonting. Jag ger inte upp hoppet, men att ta detta avtal försvårar den fackliga verksamheten betydligt och gör att den styrelse som är tillsatt får ännu mer råg i ryggen att fortsätta som den börjat vid de redan förda förhandlingarna. En sak skall vi vara på det klara med, och det är att positionsbestämningen när vi tar det här beslutet kan vi aldrig trolla oss ifrån. Och kom ihåg, att redan innan styrelsens förslag till handlingsplan kom fanns det de som såg vad det barkade åt för håll.

Fru talman! Vi kan inte lossgöra oss ifrån den verklighet där vi lever. Lars-Ove Hagberg kastar litet för många luftpastejer omkring sig för att vara helt trovärdig. Tanken att vi skulle kunna bo på en liten öde ö — det har ju Lars-Ove Hagberg tidigare försökt hävda här i kammaren — och frånsäga oss vårt internationella beroende är alldeles ohållbar. Nu är det så att propositionen finns, och vi får göra det bästa möjliga av situationen. Konsekvenserna behöver inte bli alltför negativa. Mest väsentligt att fastslå är att någon strukturplan inte följer som ett logiskt utflöde av det beslut som kan komma att fattas här i dag på grundval av proposition och betänkande. Sannolikt kanske det blir så att gruvdivisionen bör brytas loss från SSAB och bilda en egen enhet, men det hindrar ju inte att man kan ha långsiktiga avtal om leveranser av malm till SSAB; det finns ingenting som motsäger det. Sedan tycker jag att Lars-Ove Hagberg är litet väl tystlåten om att det trots allt också finns positiva inslag. Man har ett stort investeringsprogram med satsningar i Domnarvet, vilket i all rimlighets namn kraftigt bör stärka verksamheten där.

Fru talman! Vi skall inte diskutera luftpastejer, men nog är det väl något ditåt som det handlar om. Man anklagar mig för att vilja försätta oss till en öde ö, men vad jag vill säga är detta: Vi kan väl ändå begränsa det extrema exportberoendet och försöka bygga upp en nationell marknad! Då säger Bo Södersten att man är på en öde ö. Om det fungerar så, Bo Södersten, att vi, om vi vill bygga en egen nationell marknad och minska exportberoendet, hamnar på en öde ö, då tycker jag verkligen att arbetarrörelsen skall ta en diskussion om hur framtiden skall bli. Om vi skall fortsätta med exportbero endet får det ödesdigra konsekvenser för samhälle, demokrati, maktfrågor m.m. Det kommer att bli ännu mer förödande än det som händer nu. Det är klart att man kan säga att ett sådant här avtal inte har någon logisk följd, men vi kan inte komma ifrån att regeringen, samtidigt som det här avtalet träffades, tillsatte en styrelse och att den styrelsen faktiskt har varit ganska logisk i sitt handlande och i sina uttalanden. Och styrelsen har handlat i enlighet med det uppdrag som den har. Det finner man om man lyssnar litet grand på vad som har framkommit i förhandlingarna. Jag vill också varna för en annan sak. Om man bryter ut gruvdivisionen skall man inte ha några förväntningar, om man inte vill bryta och förändra den statliga ägarinriktningen. Det kan bli så att metallurgin i Oxelösund minskar, och då minskar kundunderlaget. Jag håller med om att man kan göra andra saker, men för det krävs tid. Det bästa hade naturligtvis varit att alla socialdemokrater, hela arbetarrörelsen och andra i Mellansverige, ja, förresten i hela Sverige, hade sagt nej till det här förslaget. Därmed hade man fått ett verkligt tryck inför de fortsatta förhandlingarna. Då hade man haft ett politiskt stöd framöver. För att det inte skall glömmas bort vill jag säga att vad vi skall kämpa för och vara positiva till är att vi framöver måste ha en helt annan syn på basindustrierna, där man tar hänsyn till regionalpolitik, gör samhällsekonomiska bedömningar och även bedömningar ur sårbarhetssynpunkt, vilket inte är det minst viktiga. Hur stor skall vår stålindustri vara? Hur stor omfattning skall vår gruvverksamhet ha? Det är viktiga perspektiv. Det är detta som det egentligen handlar om, och det kan riksdagen uttala sig om. Vpk har föreslagit: Ändra den statliga inriktningen, så att basindustrierna har en central plats inte minst för Bergslagen.

Fru talman! Först den nationella marknaden. Det har ingen mening att, som Lars-Ove Hagberg försöker göra, inbilla folk att vi genom att bygga upp en nationell marknad skulle kunna klara näringar som exporterar 75-80 96 av sin produktion. Vad vi klarar vårt välstånd på är nationellt starka företag, och det är något helt annat. Men de måste vara så starka att de kan hävda sig också i den internationella konkurrensen. Den tredje vägens politik, som Lars-Ove Hagberg har kritiserat, har varit lyckosam. Den har sanerat den svenska ekonomin, tagit ner budgetunderskottet och ökat tillväxttakten. Det ger nu en förutsättning, att vi har möjlighet att vidareutveckla våra basnäringar. Det väsentliga för oss här i dag är att försöka se till att talet om snabbavveckling när det gäller gruvorna stoppas och att vi ger gruvorna en chans. Jag har i många olika sammanhang den senaste tiden visat att gruvorna har varit lönsamma hittills och att de har en framtid. Hittills har ingen med några fakta kunnat motbevisa den saken. Låt oss mot den bakgrunden, med det som grund och fotfäste, se till att gruvorna får möjligheter, ges chansen till en offensiv satsning framåt. Då kan de fortleva under många år, och då kan också nya industrier skapas utifrån den bas som man där har.

Fru talman! Frågan om SSAB:s framtida storlek, verksamhetsinriktning och affärsstrategi angår alla arbetande människor i det här landet. Skall verksamheten byggas på samhällsnytta, jobb, teknikutveckling och energihushållning? Eller gäller det att vaska fram ett nytt klippobjekt, där börsens aktörer skördar maximala profiter under det att verken krymper? Målen för SSAB-Luleåverken kan vara bra åskådningsexempel på hur förödande börsintroduktionen och de planerade neddragningarna kan bli för detta verk. I min motion har jag lagt fram förslag till en utveckling vid verket. Det principiella synsätt som återspeglas i övriga vpk-motioner i detta ärende delar jag fullt ut. Vi sätter inom vårt parti solidariteten mellan arbetargrupper som delar lika villkor främst. Detta innebär för SSAB-arbetarna runt om i landet att vi avvisar tanken på avskedanden innan ersättningsjobb ordnats. Det innebär också att vi lägger ett långsiktigt samhällsekonomiskt synsätt på utvecklandet av SSAB:s verksamhet. Den övergripande bedömning som vpk gör dessa frågor har utvecklats av Lars-Ove Hagberg. Jag skalli det följande koncentrera mig på Luleåverken. Vid Mefos i Luleå pågår en intressant teknikutveckling. Det projekt som nu utvecklas för framställning av processgas borde ha ett mycket stort intresse när det gäller att inrikta verket i Luleå mot att bli ett kemi-, energioch stålkombinat. Utvinning av vanadin ur masugnsslaggen är också en angelägen verksamhet vid verket. Utvecklandet av valsverket för att möjliggöra en snabbare omställning och bättre förutsättningar att valsa småposter är också angeläget. Detta kräver naturligtvis investeringar, och jag har ställt förslag därom i min motion. Nu planerar ledningen för SSAB att i huvudsak satsa på metallurgin i Luleå. Det är en inriktning som på sikt hotar flera hundra jobb vid verket. Ingen som realistiskt bedömer framtidsutvecklingen vid SSAB i Luleå kan vara belåten. Ytterst är detta också ett hårt slag mot Luleå. Till sist några kommentarer om stålverksarbetarnas kamp runt om i landet för sina jobb och för stålorternas framtid. Det är djupt beklagligt att man inte kunnat hålla samman inom facken. Det skulle ha behövts för att man skulle ha kunnat vända så att börsintroduktionen stoppats, så att vi i dag hade diskuterat en offensiv utvecklingsplan och inte ett krympningsoch, delvis, nedläggningsförslag. Gruvfacken visar en annan bild av gemensamma värderingar, när man vänt sig mot nedläggningar av gruvorna i Grängesberg och Dannemora. Fru talman! Stora klasstrider i Sverige har visat på arbetarenighetens absoluta betydelse i svåra kampsituationer. Detta är en sådan svår kampsituation, då jobb hotas och hela näringar kanske kommer att läggas ner.

Fru talman! Detta betänkande om Svenskt Stål handlar ju i huvudsak om överlåtelser av aktier och storleken på statens framtida andel av röstvärdet i SSAB. Låt mig i detta sammanhang instämma i utskottets skrivning att en minskning av statens ägande under 51 90 skall underställas riksdagen för prövning. Det skall naturligtvis till mycket speciella skäl i framtiden om staten skall släppa majoritetsägandet i detta företag, som är så viktigt för många orter i vårt land. När det gäller förslaget till den senaste handlingsplanen, så redovisar näringsutskottet den planen på elva rader ur ett pressmeddelande från Svenskt Stål. Jag tycker att det är en fattig beskrivning för att komma från ett riksdagsutskott i en fråga som berör så pass många — 2 200 anställda i stålbranschen. I det här betänkandet går inte utskottet in på SSAB:s framtida verksamhetsinriktning, beroende på att dessa frågor nu skall diskuteras inom företaget. Därmed avstyrks också flera motioner med krav på olika strukturförslag. I ett avseende finns det dock anledning att påminna om tidigare beslut som riksdagen fattat på det här området. Det gäller den skrivning som näringsutskottet presterat på s. 12 med anledning av motion N130. Där har utskottet gjort en redovisning, som speglar delar av de beslut som riksdagen fattade i samband med behandlingen av den s.k. Norrbottenspropositionen, 1982/83:120. Det riksdagsbeslut som följde innebar att regeringen skulle återkomma med förslag till riksdagen när det gällde särskilda insatser vid SSAB i Luleå. Regeringen har ännu inte återkommit i dessa frågor med något förslag, som många har förväntat sig i enlighet med propositionens löfte. Mot den bakgrunden tycker jag att det är viktigt med den förklaring som utskottet ger på s. 12 i detta betänkande, dvs. att det fanns risk för att utlösa handelspolitiska motåtgärder från vissa länders sida, vilket hade fått starkt negativa verkningar för SSAB:s stålexport. Detta är en riktig beskrivning. Det är välkänt hur hårt bevakat SSAB har varit på USA-marknaden. Skall man vara med och sälja på en sådan marknad, gäller det att i viss mån anpassa sig till de spelregler som gäller där. Mot denna bakgrund förutsätter jag naturligtvis att de löften och intentioner som slogs fast när det gäller investeringar i SSAB i Luleå fullföljs i de strukturförändringar som nu kommer att ske i företaget. Med andra ord: Självfallet skall företaget ta hänsyn till de riksdagsbeslut som fattats bl.a. enligt den s.k. Norrbottenpropositionen, när man nu förändrar strukturen inom Svenskt Stål. Även om inte riksdagen nu anslår direkta medel, så fritar det naturligtvis inte företaget från att följa fattade riksdagsbeslut i dessa viktiga strukturfrågor. I övrigt kan konstateras att de strukturförändringar som nu kommer att starta naturligtvis kommer att innebära problem med sysselsättningen på flera orter som drabbas, i Bergslagen och i synnerhet i det län som redan har landets i särklass högsta arbetslöshet, alltså Norrbotten. Dessutom har Svenskt Stål alltsedan företaget bildades varit utsatt för ständiga strukturförändringar med åtföljande nedbantning av tusentals arbetstillfällen. Det innebär också att för varje strukturförändring som nu sker blir det allt svårare att klara sysselsättningen i de berörda orterna. I Norrbotten tenderar nu arbetslösheten att öka igen efter flera år av ökad sysselsättning. Drastiska förändringar i SSAB:s produktion förvärrar naturligtvis ytterligare syssel sättningsläget. | Slutligen, fru talman! En viktig förutsättning för att den svenska stålindu strin även i framtiden skall kunna behålla sin konkurrenskraft på världsmarknaden är självfallet att man ständigt är beredd att förändra strukturen och effektivisera produktionsapparaten. Dessa förändringar ställer naturligtvis stora krav på företagsledningarna och de anställda. Ständigt återkommande struktureringar skapar oro i SSAB och är inte bra för framtiden. Det är därför viktigt att de eventuella neddragningar som nu blir följden av strukturdiskussionerna snabbt följs av nya framtidssatsningar, som gör det möjligt att fånga upp flertalet av de anställda som riskerar att bli övertaliga i strukturförändringarna.

Fru talman! Jag hoppas att den här debatten når ut till industriministern där han befinner sig — i Östergötland. Jag hoppas också att han får reda på att det här på läktaren sitter människor som verkligen har oerhört mycket att förlora om den strukturplan som vi i riksdagen inte får ta ställning till genomförs. Naturligtvis har jag förståelse för att vi måste hålla på reglerna här i kammaren, men jag har också stor förståelse för att man vill uttrycka sina känslor. Den viktigaste utgångspunkten för näringspolitiken bör vara hur människor skall kunna försörja sig över hela landet. Centern kan aldrig godkänna att bygder döms ut därför att högsta möjliga lönsamhet skall styra utvecklingen. I så fall kan vi hamna i den situationen att vi måste utrymma landet därför att ”Sverige inte lönar sig”. Det är bisarrt att rätta avgörande mänskliga värden efter strikt ekonomiska kriterier. Den lönsammaste verksamheten gör inte alltid den största nyttan. Det har kommit något osunt i vår ekonomi, när penningplaceringar kan vara så lönsamma att produktion aldrig kan mäta sig därmed. Det är inte möjligt att kräva att gruvorna skall gå med stor vinst. Gruvorna ger råvaror, men vad gör börsklippen för nytta? Gruvdivisionen har inte varit en belastning för SSAB. Det bör inte ställas högre krav på avkastning från våra gruvor än vad som är normalt för branschen. Karl Boo och jag har väckt motionen N142 om gruvorna i Dannemora och Grängesberg. Den kommer att behandlas senare i vår i samband med näringspolitiken, som centern har påpekat i ett särskilt yttrande till detta betänkande. Som Per-Ola Eriksson sade har staten fortfarande majoritet i SSAB, också efter beslutet i dag. Det är viktigt att man tänker sig noga för när det gäller gruvorna. Vi kräver en samhällsekonomisk utredning för att undersöka vad en fortsatt gruvdrift kunde innebära. Det har tagits fram olika förslag att driva gruvorna vidare och samtidigt främja nya affärsidéer. Särskilt intressant är möjligheten att tillverka ett miljövänligt gödningsmedel, termiskt fosfat, som biprodukt vid malmbrytningen. Hepatiten kan ge ett basiskt fosfat, vilket inte är lösligt i vatten och är fritt från kadmium. Samhället måste vidta sådana åtgärder att försurningen motverkas. Det är också en angelägenhet för samhället att se till att skadliga ämnen inte kommer in i näringskedjorna och att vattnet inte förorenas. Termiska fosfat kan medverka till sådana goda miljökonsekvenser. Råvara finns för mellan tre och fyra år i dammarna i Grängesberg, och kalkylerna grundar sig på världsmarknadspriset på råvaran. Som Bo Södersten sade, kunde det här bli början till en framtidsindustri i Grängesberg. Karl Boo och jag hemställer också i motionen att riksdagen skall anslå 100 milj.kr. för att genomföra ett åtgärdsprogram för utveckling av gruvorterna. Fru talman! Jag har tagit intryck av debatten här i dag, och jag kommer att lägga ned min röst. Som Bo Södersten påpekade får riksdagen inte möjlighet att ta ställning till den strukturplan som SSAB har lagt fram. Jag vill genom att lägga ned min röst markera mitt missnöje med strukturplanen.

Fru talman! Gällande lagstiftning förutsätter att man för ingående MBL-förhandlingar med de anställdas organisationer innan man i ett företag gör stora strukturförändringar. Sedan SSAB:s strukturplan lades fram den 2 februari i år har sådana förhandlingar ägt rum vid ett flertal tillfällen. Det är svårt för någon som inte har deltagit i diskussionerna att yttra sig om dem, men vid vår partiledares Bengt Westerberg besök i Borlänge för några dagar sedan fick folkpartiet en fyllig orientering av de anställdas organisationer angående vad som förevarit vid förhandlingarna. Från folkpartiet har vi dessutom lagt fram ett flertal förslag rörande möjliga alternativ till den framlagda strukturplanen, både beträffande gruvorna i Grängesberg och Dannemora och beträffande möjligheten att behålla den svenska tillverkningen av valstråd genom att koncentrera denna tillverkning till Domnarvet. Länsstyrelsen i Kopparbergs län har i skrivelse till SSAB begärt att dessa förslag skall utredas och ekonomiskt utvärderas. SSAB har fört MBL-förhandlingarna och behandlat de framlagda förslagen totalt utan engagemang. Ibland har nyinkallade konsulter fått ta hand om förhandlingarna, och hövliga brev med förslag har inte ens bevärdigats med något uppehållande svar. Enligt uppgift kommer den från början föreslagna strukturplanen att utan några förändringar antas av SSAB:s styrelse vid sammanträde i morgon. Dagens debatt torde därför vara den sista chansen som vi i riksdagen har att yttra oss om planen. Det går, fru talman, inte att komma ifrån att SSAB:s representanter har fört — eller kanske tvingats föra — dessa förhandlingar med bakbundna händer. Henry Ford sade en gång: ”För min del får en bil ha vilken färg som helst, så länge den är svart.” — Direktiven till SSAB:s förhandlare har uppenbarligen varit av samma karaktär. Förhandlarna har inte haft mandat att diskutera några alternativ, och det har de heller inte gjort. Det är beklagligt att behöva konstatera detta. För en vecka sedan hade SSAB inbjudit representanter för 35 svenska tråddragerier — samtliga kunder hos företaget — till ett besök i Domnarvet. SSAB påpekade därvid att kunderna borde hålla sig lugna, eftersom verket skulle köras i åtminstone tre år till. Kunderna ställde då den rimliga frågan varför ett nedläggningsbeslut beträffande trådvalsverket i så fall måste fattas just nu. Om resultatet av driften under dessa tre år blir tillfredsställande kunde ju valstrådstillverkningen på sikt bibehållas. Men återigen visade det sig att SSAB:s representanter uppträdde med helt bakbundna händer! Nedläggningsbeslutet måste fattas och publiceras nu — något annat alternativ fanns inte. Tråddragerierna, som samtliga var kunder hos SSAB, betraktade detta svar som en veritabel kalldusch. Varför skulle de ligga kvar med sina inköp hos Domnarvet, när de därmed ändå inte kunde påverka nedläggningsbeslutet på minsta sätt? De kom till överläggningen med en positiv inställning att göra det bästa av situationen men for därifrån med vissheten om att de inte kunde påverka SSAB:s beslut vad de än ville eller vad de än gjorde. En konferens med positivt syfte hade därmed gett ytterst negativt resultat. Såsom Gudrun Norberg redan har sagt i sitt anförande, har vi i folkpartiet ingen invändning mot propositionens förslag beträffande överlåtelse av aktier i SSAB till institutioner och företag som hittills inte varit aktieägare. Men samtycket utesluter förvisso inte att vi i folkpartiet anser oss ha rätt och plikt att följa hur SSAB hanterar sina förhandlingar och hur företaget behandlar — eller rättare sagt inte behandlar — de seriösa alternativ som både anställda och utomstående har fört fram.

Fru talman! Jag skall tillåta mig att förlänga debatten några minuter med en kommentar till en fråga som kunnat skymtas under debatten, nämligen frågan om exportberoende och protektionism. Det har sagts att den linje som vpk representerar skulle stå för någon sorts avstängning av den svenska marknaden och ett reserverande av den för den nationella produktionen — och att det i sin tur skulle skada våra handelspolitiska intressen allvarligt och utlösa repressalier. Det är alltså inte en korrekt beskrivning. Så kan det inte fungera. Det är omöjligt att tänka sig att vi genom ett mycket markerat tullskydd skulle försöka utestänga utländsk konkurrens på det sättet. Det skulle naturligtvis drabba stålindustrins stora export. Tanken är istället följande: Det som har skapat det extrema exportberoendet på det här området lika väl som på andra industriområden är tendensen att slå sönder arbetsoch produktionsprocessen, att göra sig av med kompetens inom vissa delar av en branschs produktion, och bara behålla vissa, dvs. göra sig mer ensidig än man nödvändigtvis behöver vara. Och vad blir följden av det? Jo, det är klart att den kompetens och den produktion som man inte själv har måste man i stället ersätta genom import. Och ökar man importen uppstår det samtidigt ett tvång att försöka pressa ut ytterligare produkter på exportmarknaden för att kunna betala importen. Det är denna överdrivna specialisering av produktionen som skapar det onödigt stora exporttvånget. Vad vi vill göra är att gå en delvis annan väg utan att för den skull gå in på någon protektionism. Vi vill se det mer långsiktigt och i stället satsa på att behålla en någorlunda bred kompetens i produkturvalet inom olika industribranscher. Gör man det och samtidigt gör långsiktiga satsningar på uppbyggnad och utveckling av denna kompetens, ser det hela på lång sikt och inte på kort sikt som SSAB gör, får man också en ökad konkurrenskraft på den nationella marknaden. Enligt vår strategi får man ett bredare sortiment, man blir verksam på ett bredare plan och kan alltså sälja mer på den internationella marknaden. På det sättet kan man Prot. 1986/87:104 rädda en hel del av jobben. 8 april 1987 Särskilt viktigt blir det att ha en sådan strategisk kompetens med nationella satsningar av uppbyggande slag på olika samhällsområden. Vi har exempelvis ett järnvägsväsen här i landet som på sikt under de närmaste årtiondena behöver rustas upp väsentligt. Vi måste nämligen av miljöskäl övergå till mer järnvägsbundna transporter när det gäller tyngre gods. Vi har många gamla processanläggningar inom processindustrin som behöver bytas ut därför att de är nedslitna och nedsmutsande. Också där krävs stålvaror, plåt, produkter för konstruktioner av olika slag. Genom att kombinera ett bevarande av en litet mer allsidig kompetens än SSAB-ledningen tänker sig med ett långsiktigt uppbyggnadsprogram vidgar man alltså den nationella basen, räddar jobben och dämpar i någon mån det mycket markerade behovet av export. Så får man det hela att gå ihop. I fråga om detta betänkande skulle debatten vara gemensam för samtliga punkter.

Fru talman! I näringsutskottets betänkande nr 23 behandlas vissa anslag inom finansdepartementets område som faller inom näringsutskottets beredningsområde. När det gäller regeringens förslag beträffande statens prisoch kartellnämnd, SPK, råder oenighet inom utskottet. Reservationer föreligger från folkpartiet, från kommunisterna och från oss moderater. I reservation nr 1 framför vi att kostnaderna för SPK:s verksamhet bör kunna minskas väsentligt. Vi har i tidigare sammanhang aktualiserat frågor med denna innebörd, senast i motion L716 som behandlas av lagutskottet. Vi förordar nämligen en sammanslagning av SPK med konsumentverket, KOV. Vi upprepar således tidigare ställningstaganden beträffande konsumentverkets framtida organisation, vilket i stora drag innebär att KO-funktionen bryts ut och att återstående del av konsumentverkets organisation renodlas till en servicefunktion som sedan inordnas i SPK:s organisation. I detta sammanhang bör konsumentverkets egen provningsverksamhet överflyttas till statens provningsanstalt, vilket sammanfaller med den uppfattning som provningsanstalten själv har redovisat i ett remissyttrande. De nämnda åtgärderna leder således till att konsumentverket i sin nuvarande organisation avvecklas. De här förändringarna framstår som ett naturligt inslag i en omdaning av konsumentpolitiken, inriktad på att denna skall fungera som ett medel att 39 stärka marknadsekonomin och stimulera fri konkurrens. De omfattande regleringar som nu kännetecknar statens verksamhet på konsumentområdet bör avvecklas. Ett primärt krav är, som vi understryker i reservationen, att prisregleringsinstrumentet definitivt utmönstras. Konkurrensövervakning och information i prisfrågor skulle därefter, som rimligt är, bli den dominerande uppgiften för den av oss föreslagna nya inriktningen av SPK:s verksamhet. Detta skulle möjliggöra ytterligare samordning av den konsumentinformation som båda verken, SPK och KOV, producerar, varvid ytterligare rationaliseringsvinster borde kunna göras. De av oss föreslagna åtgärderna, som skulle genomföras i samband med en omfattande avreglering på det område där både konsumentverket och SPK i dag agerar, skulle uppenbarligen redan i sig medföra avsevärda besparingseffekter. Vi har därför i reservationen föreslagit att regeringen med det snaraste vidtar åtgärder för att såväl på kort som på längre sikt begränsa medelsanvändningen för den verksamhet som SPK nu svarar för. Herr talman! Med det anförda ber jag att få yrka bifall till reservation nr 1.

Herr talman! Folkpartiet har under flera år föreslagit att anslaget till statens prisoch kartellnämnd skall reduceras. Vårt besparingskrav är 5 milj.kr. Det ekonomiska läget i vårt land kräver att besparingar görs på så många områden som möjligt. Vi anser att det är rimligt att minska kostnaderna på SPK, och det gör vi utifrån den utgångspunkten att vi anser att statens prisoch kartellnämnd ofta tvingas syssla med sådant som folkpartiet inte tycker att SPK skall syssla med. Vi anser att regeringen konsekvent skall avstå från att förordna om prisstopp och andra prisreglerande åtgärder. Sådana ingrepp har starkt negativa verkningar, eftersom priserna i en marknadsekonomi spelar en fundamental roll som informationssignaler och förmedlare av konkurrensens effekter. Prisstopp kan inte förhindra inflation — bara skjuta problemen framför sig. Det är då självklart att den verksamhet på SPK som hänger ihop med administrationen av prisregleringarna innebär kostnader. Vi tycker att besparingen är väl motiverad, och jag yrkar bifall till hemställan i betänkandet, med undantag för anslaget till statens prisoch kartellnämnd, där jag yrkar bifall till folkpartiets reservation.

Herr talman! I motsats till de borgerliga representanterna i näringsutskottet vill vi från vpk:s sida mycket starkt understryka det viktiga i att den verksamhet som statens prisoch kartellnämnd bedriver kan fortsätta med oförminskad styrka. Det är nämligen i högsta grad av behovet påkallat att denna verksamhet kan fortskrida på ett tillfredsställande sätt. Det har att göra med utvecklingen på olika typer av varuoch tjänstemarknader. Vi vet nämligen att monopolismen och prismanipulationen tilltar inom näringslivet. Prot. 1986/87:104 Man kan säga att det blir ett allt större avstånd mellan de verkliga 8 april 1987 produktionskostnaderna å ena sidan och priset å den andra. Man manipulerar med priser, och man för över kostnader från en vara till en annan. Det finns också sedan många år tillbaka en mycket stark tendens till kartellisering och monopolisering i näringslivet. Det är därför av stor vikt att SPK kan ha den övervakning, den effektiva registrering och den granskning av dessa karteller och prisöverenskommelser som rör både en mängd svenska företag och utländska företag som är verksamma på olika sätt i Sverige eller som samverkar med svenska företag. En läsning av det nu aktuella kartellregistret borde övertyga t.o.m. den mest vantrogne om att det är i högsta grad behövligt för konsumenternas skydd med en övervakning och en registrering av denna typ av överenskommelser. Dessa överenskommelser är ju till för att begränsa konkurrensen och för att i sista hand pungslå konsumenterna. När det gäller prisreglering sägs det ofta att det inte är lönt att ha ett prisstopp, eftersom det bara är ett sätt att skjuta upp inflationen. Men det är faktiskt inte riktigt sant. Ibland fungerar det kanske på detta sätt. Men det kan också vara på det sättet att man genom att hålla ett tryck på företagen, så att de inte kan ta ut prishöjningar hur odisciplinerat som helst, kan så att säga tvinga över dem på rationaliseringslinjen. Då kan de i stället försöka vidga sina marginaler genom att effektivisera sin produktion och distribution. På detta sätt kan man alltså få en positiv verkan av en prisreglering, om den är rätt upplagd och kommer vid rätt tillfälle. Efter dessa mer allmänna synpunkter skall jag be att få gå över till diskussionen om vpk-reservationen av John Andersson i näringsutskottet, reservation nr 3. I denna reservation begär vpk att någon form av delegation skall inrättas — en konsumentpresentation — inom SPK. Nu kanske någon frågar vad det är för mening att hänga på ett sådant organ utanpå SPK, som ju är ett granskande och registrerande organ som också bearbetar informationsmaterial, gör indexberäkningar och undersökningar av prisoch kostnadsutveckling. Det finns åtminstone ett par skäl som man som exempel kan peka på. Man behöver t.ex. kanske få litet mer allsidiga aspekter och nya dimensioner på undersökningen av hur prisoch kostnadsutvecklingen är i Sverige. Vi har t.ex. ett gammalt konsumentprisindex, konstruerat på traditionellt sätt, som ofta används som underlag för att bedöma hur levnadskostnaderna har utvecklats. Det används även för att t.ex. i diskussioner om lönebildning och löneförhandlingar utgöra en sorts riktmärke för hur mycket reallönerna kan ha stigit eller sjunkit vid olika tidpunkter. Detta index är lika för alla människor. Men i verkligheten är ju inte folk i detta avseende lika. Vi lever i ett klassamhälle, och konsumtionens struktur och hushållens konsumtionssammansättning är olika i olika samhällsklasser. Det finns ingen Genomsnittssvensson, utan det finns rikare Svensöner och fattigare Svensöner. Försökskalkyler som man kan göra litet mer på fri hand tycks ganska klart peka på att det nuvarande konsumentprisindexet är underskattat — när det gäller levnadskostnadsökningar för t.ex. de lågavlönade, dvs. dem som befinner sig i den undre delen av inkomstskalan. Därför är detta inte någon rättvisande metod. Det skulle vara av vikt att få in 41 synpunkter som kunde belysa dessa ting och göra det möjligt att variera beräkningarna något samt se hur prishöjningar under ett år slår i olika samhällsklasser. Det kan vara mycket viktigt, inte minst för de fackliga organisationerna, att få veta detta. Konsumtionsmönstren — exempelvis boendemönstret — skiftar ju tiderna igenom. Man kan föra en analytisk diskussion om huruvida bostadskostnaderna är rätt uppmätta, eftersom boendet har förändrats. Man kan då inte ”baka ihop” olika former av boende hur som helst, utan man måste även härvidlag ha en viss differentiering. Resonemang om sådana ting skulle kunna föras i ett sådant här litet lekmannaorgan, där tjänstemännen på SPK skulle kunna få intressanta synpunkter och stimulans i sitt arbete. Naturligtvis kan det sägas att om det i Sverige funnits en stark organiserad konsumentrörelse — som det finns i vissa andra länder — hade man kunnat föra en dialog av detta slag ändå, utan att ha något särskilt organ härför. Detta skall medges, men nu finns det inte någon sådan organisation i Sverige, och därför tycker vi att det kan fylla ett viktigt ändamål att inrätta ett lekmannaorgan. Detta är bakgrunden till yrkandet i reservation 3, som jag yrkar bifall till.

Herr talman! Statens prisoch kartellnämnd har sedan 1981 81. Därutöver pågår nu en planenlig real minskning av utgifterna under tre budgetår. Man genomför samtidigt en översyn av SPK:s organisation, en översyn som kommer att redovisas i nästa budgetframställning. För nästa budgetår föreslår regeringen ett anslag på 38 milj.kr. till SPK. Folkpartiet har — som framgått av debatten — i motion krävt en minskning av detta belopp med 5 milj.kr. under hänvisning till att man inte anser sig vilja främja den prisövervakning som SPK utövar. Man vill helt enkelt rusta ner detta avsnitt av SPK. Vi inom utskottsmajoriteten upplever självfallet en aktiv prisövervakning som ett viktigt led i en sammanhållen ekonomisk politik som syftar till att begränsa inflationens verkningar. Jag tror att det inte råder något tvivel om att i en sådan aktiv prisövervakning kan också ett medel som prisstopp vara ett riktigt verktyg, om man använder det med omdöme och inte under alltför långa tidsperioder. Mot denna bakgrund är det ganska självklart för utskottsmajoriteten att med kraft avvisa kravet på att de ekonomiska ramarna skall beskäras närdet gäller den verksamhet som i övrigt bedrivs inom SPK. Utskottsmajoriteten har en annan syn på dessa frågor än folkpartiet, och jag ber att få yrka avslag på folkpartireservationen nr 2. Moderaterna ställer sig bakom kravet på nedskärningar men vill gå längre och i realiteten inte bara avskaffa SPK utan — om jag fattade moderaternas talesman här i debatten rätt — i stort sett slopa konsumentverket, som fyller en viktig uppgift i en aktiv konsumentpolitik. Även här finns det en klar skiljelinje mellan utskottsmajoritetens uppfattning när det gäller att inte bara utöva en aktiv prispolitik utan också bedriva en aktiv konsumentpolitik. Vi kan inte ansluta oss till moderaternas synpunkter, och jag ber därför att få yrka avslag på reservation nr 1 från moderaterna. Då det gäller vpk-reservationen om att det skulle inrättas en konsumentdelegation inom SPK måste jag i sanningens namn säga att jag inte riktigt begriper resonemanget. Det finns i dag en konsumentdelegation som deltar i jordbruksprisförhandlingarna inom ramen för statens jordbruksnämnds verksamhet. Det systemet har funnits under lång tid och har fått en viss stabilitet. Vad man onekligen — och på den punkten kan jag gärna instämma med Jörn Svensson — skulle vilja uttala en förhoppning om är att det skulle bli en aktivare konsumentpolitisk debatt och att det också fanns möjlighet att förstärka konsumenternas inflytande på dessa förhandlingar. Det är en strävan som vi inom utskottsmajoriteten anslöt oss till under förra året, när likartade krav behandlades. Vi delar på den punkten vpk:s uppfattning, men vi ser inget skäl till att SPK skulle kompletteras med en konsumentdelegation. I varje fall har jag hittills inte funnit några sakliga skäl för en sådan åtgärd. Jörn Svenssons resonemang om konsumentprisindex, som ju utarbetas av statistiska centralbyrån, skulle egentligen peka på att vi hade behov av att inrätta en konsumentdelegation i anslutning till statistiska centralbyrån snarare än i anslutning till SPK. Mot denna bakgrund ber jag, herr talman, att få yrka avslag på reservation nr 3 samt slutligen bifall till näringsutskottets hemställan i betänkande nr 23.

Herr talman! Nej, Åke Wictorsson, vi vill inte rusta ner SPK och slopa prisövervakningen. Vi har klart sagt att vi vill slå vakt om SPK:s utredningar och SPK:s prisövervakning. Men vi vill inte att SPK skall administrera olika prisregleringar och prisstopp. Det är ganska förvånande att Åke Wictorsson säger att prisstopp är ett viktigt verktyg. Då har han inte alls samma uppfattning som finansministern, som säger att prisstopp inte löser några problem. SPK har klart angivit att under 1985 har administrationen av prisregleringar och prisstopp tagit 12-13 90 av medlen i anspråk. Detta gör att vi finner det väl motiverat att göra den besparing som vi föreslår. Den kan helt hänföras till den del av verksamheten som jag nämnt.
Herr talman! Jag vill klargöra för Åke Wictorsson att den konkurrensövervakning som SPK ansvarar för skall självfallet vara kvar. Det är en mycket viktig angelägenhet som vi verkligen vill värna om, för den syftar till att slå vakt om marknadsekonomin och främja en fri konkurrens. Däremot skall prisregleringsinstrumentet utmönstras. Vi har också i vår reservation starkt understrukit att så skall ske, för då behöver man inte så att säga ligga kvar med personal och ekonomiska resurser för att utnyttja dessa från tid till annan, när prisstopp då och då återkommer. Man skall i stället slopa denna funktion, och då kan besparingar verkligen åstadkommas. Vidare har vi föreslagit att konsumentverket och SPK skall slås samman, vilket innebär att vissa uppgifter förs över till annan myndighet. Jag nämnde i mitt anförande vad det rör sig om, och jag sade att KO-funktionen skulle brytas ut. Det handlar inte om en total nedläggning, som Åke Wictorsson ville göra gällande, utan det är fråga om en angelägen strukturförändring. I dagens samhällsekonomiska situation, där statsmakterna tvingas till en rad impopulära besparingsåtgärder, är det inte försvarligt med en ineffektiv användning av statliga medel. Om vi gör en jämförelse med exempelvis regeringens utfästelser till Bergslagskommunerna inför utsikten att Grängesbergsgruvorna skulle läggas ned — en fråga som vi debatterade vid behandlingen av föregående ärende — framstår regeringens ovilja att göra angelägna strukturförändringar inom de statliga myndigheterna som än mindre försvarbar.
Herr talman! Till Gudrun Norberg: Jag kan i och för sig ansluta mig till finansministerns konstaterande att prisstopp inte löser några problem. Men i den faktiska verkligheten har finansministern använt prisstoppet som ett instrument i en aktuell situation för att påverka prisbildningen. Jag upplever att prisstoppet använt på det sättet kan vara meningsfullt. Jag vill klart deklarera att utskottsmajoriteten vill slå vakt om kvaliteten i prisövervakningen hos SPK. Man har genomfört relativt kraftiga besparingar där. Folkpartiet är berett att gå ännu längre, men det kan endast få som resultat att kvaliteten i prisövervakningsarbetet sänks, vilket vi inte vill vara med om. Sten Svensson hävdar att de pengar som satsas på SPK och konsumentverket innebär en ineffektiv användning av statens medel. Jag hävdar tvärtom att det är väl använda pengar och resurser, som behövs i den situation som vi nu befinner oss i, då det är nödvändigt att med olika medel motverka inflationsutvecklingen.

Herr talman! De borgerliga företrädarna talar här emot att det skall finnas en statlig prisreglering. Då uppstår frågan: All den prisreglering, marknadsreglering och kartellisering som sker i privat regi — vill ni avskaffa den också? I så fall måste ni göra betydande ingrepp i näringslivets nuvarande beteenden, och då kommer ni att behöva ett starkare SPK.
Herr talman! Tyvärr är det så, Åke Wictorsson, att finansministern säger det ena och gör det andra. Han använder prisstoppet trots att han säger att det inte löser några problem. Det måste föranleda oss att verkligen vidta dessa besparingar. Vi har ju stor anledning att oroa oss för kommande prisstopp. Vi har talat för de här besparingarna i flera år. I fjol aviserades en översyn av SPK:s verksamhet, som har nämnts här. Det visar sig alltså att påtryckningar så småningom leder till resultat. Hade den här översynen kommit om inte folkpartiet hade gjort dessa påtryckningar? Men översynen tycker vi tar alldeles för lång tid — att börja förra året och möjligen kunna Prot. 1986/87:104 redovisa ett resultat nästa år. 8 april 1987
Stätenspris och Herr talman! Det är bra att Åke Wictorsson erkänner att prisstopp inte kartellnämnd löser några problem. Då borde det inte heller vara några problem att ta bort själva prisregleringsinstrumentet, och då kan SPK verkligen koncentrera sig på konkurrensövervakning, vilket innebär en effektivare resursanvändning.

Herr talman! I skatteutskottets betänkande nr 31 behandlas ett antal motioner som berör bostadsbeskattningen — bl.a. den statliga fastighetsskatten, realisationsvinstsbeskattningens utformning och omfattning samt reglerna för villabeskattning. Inte mindre än 18 reservationer har fogats till betänkandet. Jag skall något ta upp de fyra reservationer som centerns utskottsrepresentanter står bakom. I reservation nr 1 berörs fastighetsskatten för hyreshus, och då närmast den höjning som i höstas beslöts för denna grupp. Ända sedan fastighetsskatten infördes har vi från centern varit starkt kritiska mot denna skatteform. Fastighetsskatten är orättvis. Den är inte fördelad efter bärkraft och missgynnar det enskilt ägda bostadsbeståndet. Den höjning av fastighetsskatten som skedde i höstas accentuerade ytterligare orättvisan gentemot det enskilt ägda fastighetsbeståndet. Höjningen strider också mot regeringens egna principer för samspelet mellan räntesubventionering och fastighetsskatt. Dessa principer innebär att nettobelastningen för hus med och för hus utan statliga lån skall vara lika. Den skattehöjning som genomfördes i höstas är således både orättvis, olikformig och diskriminerande mot det privata fastighetsägandet. Det är därför vi reservanter yrkar att den i höstas beslutade höjningen skall upphävas. Jag yrkar härmed bifall till reservation 1. I reservation 6 berörs reglerna för villabeskattning. I motioner, bl.a. från centern, har det framförts krav på att avdrag vid beskattningen skall medges för kostnader för reparation och underhåll av eget hem. Det är en åtgärd som genom en lämplig utformning på ett positivt sätt skulle motverka utbredning en av den svarta marknaden. En rätt till avdrag för underhåll och reparation — Prot. 1986/87:104 skulle utan tvivel medverka till att förbättra situationen på detta område och — 8 april 1987 minska de olustiga inslag som finns. Hur avdragsrätten i detalj skall utformas blir beroende på den framtida utformningen av småhusbeskattningen. Flera reservanter anser att regeringen skyndsamt bör framlägga förslag om den framtida bostadsbeskattningen där avdrag medges för underhåll och reparation av eget hem. En annan fråga som ofta diskuteras i riksdagen gäller reglerna för beräkning av realisationsvinst vid avyttring av bostadsrätt. I flera år har från centern framförts krav på en mera likvärdig realisationsvinstsbeskattning av bostadsrätter och villor. Samma sak gäller beträffande likformigheten i beskattningsreglerna. Bostadskommitténs förslag innebar vissa förbättringar i denna riktning. Det föreslogs bl.a. att realisationsvinstsreglerna för bostadsrätterna skulle läggas om i syfte att få en bättre överensstämmelse med vad som gäller för villor. Enligt reservanternas uppfattning är det angeläget att de förbättringar som föreslogs av bostadsskattekommittén snarast genomförs. Lika angeläget är det att uppskovsreglerna förändras så, att i huvudsak samma uppskovsregler som de som gäller för villor också skall tillämpas för bostadsrätter. Herr talman! Med vad jag nu har anfört yrkar jag bifall till reservationerna 1, 4, 8 och 10 samt till utskottets hemställan i övrigt.

Herr talman! Frågan om fastighetsskattens utformning, omfattning och storlek har varit föremål för många förslag sedan den infördes 1985 i stället för den tidigare hyreshusavgiften. Redan i samband med förslaget och riksdagsbeslutet år 1984, liksom vid flera senare tillfällen, har vpk föreslagit olika förändringar av innehållet i denna skatt. En utgångspunkt för vpk-förslagen har varit, och är, att intäkterna av fastighetsskatten främst skall komma till användning inom bostadssektorn. Pengarna bör användas bl.a. till att stoppa nya hyreshöjningar och till att sänka hyrorna, framför allt i nya och i ombyggda hus. Vidare bör pengarna användas till ett riktat stöd åt de allmännyttiga bostadsföretagen, till ett återinförande av bostadsbidragen till alla hushåll utan barn och till en allmän förbättring av bostadsbidragen. Vpk har i år återkommit till förslaget om att fastighetsskatten skall omfatta även industrifastigheter. Dessa har alltsedan skatten infördes varit undantagna från denna. Att fastigheter som betecknas som industrifastigheter undantas från fastighetsskatt, medan exempelvis bostadsfastigheter omfattas av denna, var svårförståeligt och omotiverat redan då skatten infördes. Det är minst sagt underligt att regeringen och de socialdemokratiska riksdagsledamöterna tydligen ännu inte är beredda att ta ställning till förmån för vårt förslag. Nu omfattas exempelvis inte bensinstation med affärslokaler för livsmedel m.m. av skatten. Men andra fastigheter med affärslokaler, hotell, kontor, bostäder osv., omfattas av skatten! Redan då riksdagen den 11 december 1984 fattade beslut om fastighetsskatten motiverades undantagandet av 51 industrifastigheter med att regeringen avsåg att ta upp frågan om industrifastigheterna, som man sade, i annat sammanhang. Nu har det gått mer än två år sedan dess och fortfarande säger utskottsmajoriteten att frågan bör övervägasi ett större sammanhang och att man inte nu är beredd att ställa sig bakom vpk-förslaget. Utskottet säger att syftet med fastighetsskatten har varit att skapa ett instrument som tillsammans med räntebidragssystemet svarar mot kravet på ett rättvist och solidariskt omfördelningssystem. Ändå avstår man från en utvidgning av skatten till att omfatta även industrifastigheter och från den större rättvisa som detta skulle innebära när det gäller olika fastighetsägarkategorier. Man avstår också från den större rättvisa som en omfördelning från industrikapital till hyresgäster och andra bostadskonsumenter skulle innebära. Herr talman! Det handlar här om en för företagen ganska marginell utgiftsökning, som emellertid skulle få stor betydelse, både bostadspolitiskt och statsfinansiellt. Det är minst sagt förvånande att regeringen och socialdemokraterna i riksdagen ansett sig ha haft råd, och fortfarande anser sig ha råd, att avstå från intäkter i storleksordningen 1 miljard kronor per år. Är det fortfarande så, Arne Kjörnsberg, att socialdemokraterna inte är beredda att nu vare sig ställa sig bakom en utvidgning eller avstå från att eventuellt överväga en fastighetsskatt på industrifastigheter — för att nu återge vad utskottets s-talesman sade i fjolårets debatt? Står ni fortfarande fast vid detta underliga ställningstagande? Herr talman! I utskottsbetänkandet behandlas även andra viktiga bostadsbeskattningsfrågor, bl.a. i anslutning till Axel Anderssons och Hans Göran Francks motion Sk387. I denna motion tar man upp problem som också vi i vpk under många år har tagit upp, bl.a. i riksdagen. Det gäller olika inslag av handel och spekulation med bostäder. Prisutvecklingen för bostadsrätter och småhus visar, som motionärerna så riktigt framhåller, hur marknadskrafterna tar ett allt stadigare grepp om bostadsmarknaden. För att kunna köpa en bostadsrätt i storstaden måste man nästan vara miljonär. Allt fler hyreslägenheter i attraktiva storstadsområden omvandlas till bostadsrätter, andelslägenheter och särskilda företagslägenheter. Fastighetspriser och hyror drivs upp. Banker, kontor och hotell breder ut sig, och vanligt folk trängs undan och hänvisas till mindre attraktiva områden. Segregationen tilltar. Det sker en omfattande spekulation i hyreshus och hyreslägenheter. Svarta affärer hör till vardagen. Hus köps och säljs över huvudet på hyresgästerna, och samhället luras på mångmiljonbelopp. De miljardvinster som årligen görs på bostadsmarknaden beskattas till mycket liten del. För att grundläggande bostadspolitiska principer och ambitioner skall kunna vidmakthållas bör bl.a. realisationsvinstsbeskattningen skärpas. En sådan skärpt beskattning ger också större möjligheter till viktiga bostadssociala insatser. Värdeökningar som beror på annat än att det reala värdet ökats genom förbättringar och värdesäkring av den egna kapitalinsatsen bör beskattas till hundra procent. Vidare bör reglerna vara gemensamma för villor och bostadsrätter, och möjligheten för villaägare att få uppskov med beskattningen bör enligt vpk:s uppfattning tas bort. De förslag som tas upp i s-motionen Sk387 ansluter vi oss alltså till. Vpk-ledamoten i skatteutskottet har följt upp dessa förslag i olika reservationer. Jag yrkar bifall till vpk-reservationerna nr 4, 9, 11 och 15 samt i övrigt till utskottets hemställan.

Det kan tilläggas att samtidigt som riksdagen fattade beslut i frågan hemställdes att regeringen snarast skulle lägga fram ett förslag i syfte att utjämna den här skillnaden. De borgerliga ledamöter som varit uppe och talat här i dag torde känna till att det föreligger ett sådant förslag som vi inom kort har att ta ställning till. Därmed skulle alltså denna orättvisa undanröjas.

Herr talman! Låt mig först klara ut detta med bostadsbidrag till alla hushåll utan barn. För ett par år sedan beslutade riksdagen mot vpk:s röster att avskaffa möjligheten för hushåll utan barn att erhålla bostadsbidrag. Vpk gick emot det beslutet, och vi har tagit upp frågan vid många tillfällen och föreslagit ett återinförande av möjligheten för alla hushåll utan barn att erhålla bostadsbidrag. Bostadsutskottet gjorde ett uttalande i det betänkande som behandlades i mars månad förra året om att man förväntade sig att bidraget skulle återinföras, och riksdagen beslutade i enlighet med bostadsutskottets hemställan. Sedan har regeringen haft tre tillfällen att effektuera denna beställning, eller vad vi nu skall kalla den. Men det har man inte gjort. Regeringen hade tillfälle när proposition nr 48 lades fram i höstas. Då hänvisade man till att regeringen i budgetpropositionen skulle återkomma till frågan om bostadsbidrag för hushåll utan barn. Men när budgetpropositionen kom fanns inget sådant förslag. Då hänvisade man till att det skulle komma en särskild ungdomsbostadsproposition. Nr 93 har den och den har kommit. Den är föremål för behandling i bostadsutskottet. Inte heller där föreslås någon bostadsbidragsmöjlighet för alla hushåll utan barn, utan man inskränker sig till att föreslå ett sådant bostadsbidrag till ungdomar som är i åldern 18-28 år. Så ligger det till med den saken. I fråga om industrifastigheterna citerade jag vad den socialdemokratiske utskottstalesmannen sade förra året. Jag skall, herr talman, upprepa det han sade: Vi är inte nu beredda att vare sig ställa oss bakom en utvidgning eller avstå från att eventuellt överväga en fastighetsskatt på industrifastigheter. Min fråga till Arne Kjörnsberg var: Är det fortfarande ert ställningstagande?

Herr talman! Arne Kjörnsberg svarade inte på min direkta fråga varför man skall ha olika beskattning beroende på var man bor. Jag nämnde som exempel i mitt anförande att taxeringsvärdena är olika i storstadsregionerna kontra landsbygden och ute i de attraktiva turistområdena. De som bor i dessa fastigheter permanent upplever en orättvisa i att beskattningen är olika beroende på var man är bosatt någonstans. Det finns all anledning att driva på regeringen i den här frågan och inte år efter år avvakta resultaten av någon företagen utredning. När det gäller bostadsrätterna vill Arne Kjörnsberg också avvakta och inte förändra t.ex. uppskovsregler och realisationsvinstsregler så att de blir anpassningsbara till villabeskattningen. Det är samma sak här, precis som Britta Bjelle nämnde i sitt anförande, att man genom skattekonsekvenserna försvårar möjligheterna för familjer att flytta från en mindre bostad till en större. Arne Kjörnsberg vill inte heller vara med om att ekonomin konsolideras för uthyrningsfastigheter så att medel kan avsättas till reparationsfonder och underhållsfonder. Han hänvisar till att det finns en möjlighet att fördela stora kostnader i efterhand. Men det är en helt annan sak. Då har jag haft kostnaden. Att möjligheten finns i dag att kunna fördela den på tre år är vi medvetna om. Men det gäller att kunna avsätta medel för framtiden, att ha en framåtsyftande god ekonomisk politik, en god ekonomisk redovisning och en god ekonomisk förvaltning för hyreshusen. På så vis kan man planera underhållsjobb framåt i tiden. Då är det viktigt att kunna avsätta de pengarna skattefritt när man har goda år i hyreshusverksamheten. Det finns all anledning att följa de moderata idéerna i detta avseende. Enligt de direktiv som finns till småhustaxeringskommittén, som jag själv tillhör, är vi begränsade så att vi inte kan behandla just den aktuella frågan. Vi skall rätta oss efter marknadsvärdet. 75 20 av marknadsvärdet är det taxeringsvärde vi skall komma fram till. Jag tyckte mig höra ett visst medhåll från Arne Kjörnsberg om att de olikheter som finns inte är bra. Vi har oerhört höga taxeringsvärden inom attraktiva områden, som innebär att framför allt den permanenta befolkningen får en mycket högre beskattning än om man varit bosatt någon annanstans. Men några direktiv i den riktningen finns inte, och vi kan inte få någon ändring till 1990 års fastighetstaxering. Därför frågar jag Arne Kjörnsberg: Hur skall vi lösa de här problemen?

Herr talman! Centern och socialdemokraterna har helt skilda grunduppfattningar om fastighetsskatten, och vi kommer väl inte längre genom att i dag diskutera frågan. Jag vill dock fråga: Anser verkligen Arne Kjörnsberg att denna skatt är tillfredsställande? Vi anser att den är orättvis i utformningen, både vad gäller omfattningen och konstruktionen. När man lyssnar till Arne Kjörnsberg får man närmast intrycket att de problem som vi har tagit upp i reservationerna skulle lösas i den kommande propositionen. Det var mycket få argument som framfördes mot våra synpunkter. Nu tror jag för min del inte att problemen kommer att lösas i propositionen, i varje fall inte alla. Om det hade varit på det sättet är det en gammal god sed i utskottet att formulera en positiv skrivning till de frågor som man förutsätter att regeringen skall lösa i linje med motionärernas önskemål. Villaschablonen är en fråga som varit uppe väldigt många gånger. Vi har tidigare uttalat oss positivt för att man skall utreda den frågan och pröva möjligheterna. Det är ganska intressant att höra vad Arne Kjörnsberg säger om den frågan. Det skulle också kunna vara en anvisning om vad som är att vänta från regeringens sida. Beräkningen av reavinsten och uppskovsregeln för bostadsrätter har också varit föremål för diskussion. Egentligen är det en fråga som har diskuterats så pass mycket att den skulle kunna lösas utan att vi behöver avvakta någon utredning eller den kommande propositionen. I varje fall skulle man önska att det vore möjligt. Vi fick intrycket av Arne Kjörnsberg att det kommer en proposition liksom att frågorna kommer att lösas. Det vore intressant att höra Arne Kjörnsbergs syn på dessa frågor. Har en ändring verkligen gjorts så att den kommande propositionen tillgodoser en stor del av de uppslag som har väckts i motionen, vilka har fått stöd av en del av partierna i reservationer?
Herr talman! Tore Claeson hänvisar till att den garanterade räntan förmodligen kommer att sänkas för en del fastigheter med statliga lån. Därför menar han att den orättvisa som jag bl.a. talade om i mitt anförande — och den är riktig, för vissa fastigheter i det privata fastighetsbeståndet drabbades dubbelt medan allmännnyttan tjänade dubbelt — skulle vara undanröjd om man sänker den garanterade räntan. Men då vill jag påminna om att 275 000 lägenheter i de allmännyttiga fastigheterna inte har drabbats av någon extra upptrappning och inte har fått någon höjd skatt. De berörs inte av någon sänkt ränta. De har fortfarande ett alldeles utmärkt utgångsläge gentemot de privata fastighetsägarna, även om några av dem som drabbades dubbelt får sänkt ränta. Obalansen består därför. Dessutom drabbades ägarna till kommersiellt ägda affärsoch kontorslokaler av en merbelastning på grund av den höjda fastighetsskatten. De låg helt utanför det statliga bostadslånets system, men ändå drabbades de. Det gör att den orättvisan fortfarande består. Här kan man passa på att fråga Arne Kjörnsberg om han anser att fastighetsskatten har blivit neutral och om det är en verkligt rättvis skatt. Sedan säger Arne Kjörnsberg att vi i folkpartiet vill ha en helhetssyn för att få till stånd balans mellan bostadsrätter och egnahem. Det är faktiskt ett önskemål som vi har. Frågan är då om man behöver utreda alla de frågor som kan dyka upp i sammanhanget. Det står redan klart att mycket är orättvist. Vill man verkligen uppnå en balans mellan de båda boendeformerna, kunde man redan nu göra det möjligt för dem som säljer en bostadsrätt att få uppskov om de flyttar till en ny bostadsrätt. Man kunde också förbättra indexuppräkningen för dem så att de inte förlorar på inflationen. Man behöver alltså inte utreda alla frågor. De regler som verkar klara, om man har denna målsättning, borde kunna tillämpas redan nu.

Herr talman! Till Tore Claeson: Det var ett ordagrant citat, och det var för att ge den ärade vpk-ledamoten möjlighet att rätta till uttalandet som jag tog upp det. I det första inlägget sade nämligen Tore Claeson att det gällde bostadsbidrag till alla hushåll utan barn. Nu kom ordet ”möjlighet” till, men jag är säker på att det ges möjlighet för min meddebattör att ändra det ursprungliga uttalandet i protokollet, och då hade mitt inlägg kanske något värde. Karl-Gösta Svenson och ytterligare någon annan tog upp frågan om taxeringsvärdet. Det är nu så att taxeringsvärdet utgör grunden för beskattningen. Taxeringsvärdet är i sin tur ett resultat av det aktuella saluvärdet och vissa andra förhållanden. Vi är medvetna om att nuvarande förfarande leder till problem i vissa fall, och då bör särskilda hänsyn tas. Den möjligheten ges också inom vissa ramar. Ingen har kunnat föreslå något bättre underlag för att fastställa skatten. Ni talar om bruksvärde på boendeförmånen, men utan att vara expert på den delen — eller ens i någon del måhända — kan jag ändock skönja vilka enorma problem en sådan bedömning skulle innebära. Stig Josefson konstaterar att vi har olika uppfattning om huruvida fastighetsskatten är rättvis eller orättvis. Jag instämmer i Stig Josefsons karakteristik att vi har olika uppfattningar. Vi tycker att fastighetsskatten är rättvis. Vidare tror Stig Josefson att alla problem inte kommer att lösas i den kommande propositionen. Nej, det tror inte jag heller, i varje fall inte så att ni blir nöjda. Jag återkommer till Britta Bjelles replik och vill framhålla att jag argumenterade för att man skulle försöka ta det helhetsgrepp som Britta Bjelle talade om och inte göra en sak nu och en sak då. På det sättet tappar man helheten. Detta är i sig ett argument för att man skall avvakta regeringens ställningstagande till bostadskommitténs förslag. Då får man i varje fall en möjlighet att ta ett helhetsgrepp om dessa frågor.